Herr talman! Jag skulle vilja börja med att fråga Jan Bergqvist: Kommer socialdemokraterna att vidhålla den förkortade motionstiden, eller är ni villiga att i demokratins namn förlänga den? Vi har, Ingemar Eliasson, en energioch resursslösande produktion och konsumtion i Sverige. Det är inte mot det lågavlönade sjukvårdsbiträdet vi vänder oss. Henne vill vi stödja genom en rättvis fördelningspolitik .
Herr talman! Jag ber om ursäkt. Regeringen vill föra en politik för ökad konsumtion. Då är frågan: Vad kan det innebära? Jo, det kan t.ex. innebära att vi får fler bilar, fler körda mil på landsvägarna, fler döda och lemlästade, mer bensin, mer koldioxid och mer kväveoxider. Konstigare än så kan det inte bli i ett land som Sverige, eftersom vi ändå har kunskaper om vad som händer med de ekologiska systemen och med ekonomin. Det verkar som om man hade glömt bort detta. Vi vet att vi måste minska trafikens utsläpp med ungefär 75 90 för att komma till rätta med problemen. Då kan man fråga sig: Varför vägrar regeringen att stoppa planerna på den miljöfarliga Öresundsbron? Varför drar regeringen kärnkraftsavvecklingen i långbänk? Varför vill regeringen ersätta alla avvecklade kärnkraftverk, efter det att avvecklingen en gång väl har skett, med nedsmutsande, naturgaseldade kraftverk? Varför bygger regeringen inte med kraft ut den spårbundna kollektivtrafiken? Varför bedriver regeringen sitt miljövårdsarbete så fruktansvärt lamt? Varför gör regeringen inte internationella miljökonventioner till lag i Sverige? Politik är att vilja, sade Olof Palme en gång. Det är sant. Politiska partier har program, och de arbetar i politiska församlingar. Om man för en politik som innebär att miljö, natur och hälsa förstörs, måste det ju vara ett utslag av en politisk vilja. Om man hade velat något annat, hade politiken sett annorlunda ut. Man hade kommit med andra förslag. Den som vill vara litet snäll mot de stora partierna säger då att detta beror på okunnighet. Men det är inte möjligt; kunskap finns ju i rikt mått. Det finns kunskaper om hur dåligt ställt det är när haven dör av gifter och kväveläckage, om matjordarnas försämrade läge, om det tungmetallsförgiftade dricksvattnet och om bilismens utsläpp. När man nu vet detta och egentligen ingenting gör, vad beror det då på? Det måste ju bero på att man faktiskt vill att det som sker skall ske. Det är därför som miljöyrkanden avfärdas på löpande band i utskotten och i kammaren. Det biologiska livet värderas lågt i en materialistisk konsumtionsideologi. Om detta är alla de stora partierna ense, och därför ser den ekonomiska politiken ut som den gör. Därför är den så djupt osolidarisk och orealistisk. Detta är den nakna politiska sanningen. Vi måste ändå ha en regering som är djärv och vågar någonting. Vi måste ha en politik som tar framtidsansvar i stället för konsumtionsansvar, en politik som tar socialt ansvar i stället för att följa EG-anpassningskrav. Vi måste ha en politik för oss alla, nu och för kommande generationer. Vi måste ha en politik med en internationell solidaritet som grund, en politik för hela Europa och inte bara för EG, den rika delen av Europa. Vi måste ha en politik mot den råa kapitalismens utsugning av människor och natur, en politik som kombinerar ekologiskt och ekonomiskt ansvar med socialt ansvar. En sådan politik saknar vi. Vi måste ha en djärv regering som tar ansvar för att klara de nödvändiga återtågen, bort från ”konsumism” och överexploatering av människor och natur. I denna debatt har vi gång på gång försökt lägga fram förslag. Vi har gjort det i motioner i våras och i samband med skatteförslagen i höstas. Vi har gjort det under utredningarna om momsbreddningen, MIA osv. Vi har också lagt fram förslag i vår Gröna lunta, och vi upprepar dem gärna. Vi är villiga att diskutera förslag som innebär att vi kan klara både ekonomi och ekologi och komma till rätta med problemen med vår bytesbalans. Det är slående hur man i denna debatt har undvikit att ta upp dessa grundläggande problem. Jag tycker att debatten på det sättet har varit utomordentligt dålig. Vi har i vårt arbete föreslagit att vi skall införa kraftiga ökningar av miljöoch energiskatter i syfte att kunna använda dessa för att bygga upp ett nytt energisystem och nya trafiksystem, som gör det möjligt att successivt minska den enorma belastningen på vår miljö. Av detta har vi inte hört någonting i en framåtsyftande ekonomisk debatt. Det är ett svaghetstecken! Vi är villiga att diskutera förändringar i exempelvis sjukförsäkringen som gör att människor inte överkompenseras vid sin sjukfrånvaro. Detta har man inte heller velat ta upp i debatten. Vi vill gärna göra detta med en låglöneprofil. Vi har alltså konkret försökt föra denna debatt framåt i en stämning av att vi faktiskt måste göra någonting åt våra samlade ekonomiska och ekologiska problem. Jag menar att debatten har varit utomordentligt sorglig. Det har mest varit den sedvanliga pajkastningen från oppositionen. Man har sagt att vi måste invänta regeringens förslag. Men aldrig kommer man med egna förslag! Aldrig driver man dessa frågor. Man har inte haft några svar på hur man faktiskt...
Herr talman! Svagheten ligger också på regeringens sida. De skatteförslag regeringen har lagt fram barkar till ännu mycket större bytesbalansunderskott. Denna regerings politik är gemensam med oppositionens, och den typen av politik borde vi i ärlighetens namn bryta.

Herr talman! Jag vill börja med att konstatera att varje gång jag tar upp ett citat av Lars Tobisson försvinner han ur kammaren. Jag tycker att denna debattomgång har varit mycket positiv. Jag kan naturligtvis instämma i de synpunkter som Ingemar Eliasson, Gunnar Björk och andra har framfört om att man självfallet måste gå igenom detta mycket noga, se på materialet och vrida och vända på det. Självfallet måste man också få den tid som behövs för att kunna genomföra en sådan granskning. Jag tycker att det var konstruktiva och positiva tongångar som kom fram i den här sista omgången. Motionstiden när det gäller lönestoppet har nu förlängts till måndag kl. 17.00. Bakgrunden till att man från början gick ut med en motionstid på en dag var att man var angelägen om att framhålla att det finns en spänning här och att man bör genomföra detta ganska snart. För varje dag som riksdagens beslut försenas uppstår naturligtvis vissa nackdelar. Man måste således göra en avvägning och hitta en lämplig balans. Nu är det dock möjligt att arbeta med denna fråga i betydligt flera dagar. Som svar på Ingemar Eliassons fråga vill jag säga att det inte föreslås att den sjätte semesterveckan eller föräldraförsäkringen skall skjutas på framtiden. Det finns inte med i det här paketet. Prisoch hyresstoppet införs fr.o.m. i dag, men det skall ändå komma en proposition som i sedvanlig ordning skall behandlas av riksdagen, jag tror att det är inom en månad. När det gäller stoppet för höjda aktieutdelningar har man beräknat att det kan röra sig om att man drar in 5 miljarder kronor jämfört med om man hade legat på de nivåer som man kunde förutse. Förslaget om kommunalt skattestopp måste först behandlas av lagrådet innan det kan tas upp i en proposition. När det sedan gäller förändringarna i sjukförsäkringen — apropå det som Marg6ö Ingvardsson frågade om, hon var orolig för att det inte finns ett fullödigt siffermaterial — tas det fram en promemoria i departementet som sedan kommer att skickas på remiss. Därefter kommer det att läggas fram en proposition. Tanken är att detta skall träda i kraft den 1 januari 1991. Här finns således inte samma tidspress som när det gäller frågan om lönestoppet. När det gäller investeringsavgiften är det fråga om en höjning till 30 96. Det är också fråga om att man skall gå igenom och utreda åtgärder som stramar upp regler för framtida löneförhandlingar. Jag tror att det är väl känt att regeringen kommer att lägga fram förslag i syfte att öka arbetskraftsutbudet, förbättra infrastrukturen och öka produktiviteten genom de propositioner som redan är aviserade om forskningspolitik, näringspolitik och regionalpolitik. Margö Ingvardsson vill inte ge sig på att försöka leta upp något annat land. Jag förstår henne. Jag har visserligen inte gått igenom alla världens länder, men verkligheten är i alla fall den att om man jämför fördelningspolitiken i Sverige med den politiken i andra länder så är det mycket svårt att hitta länder där man har fört en tillnärmelsevis så kraftfull fördelningspolitik som den svenska regeringen har gjort sedan 1982. Det är verkligen ingen orättvis fördelningspolitik. Det förekommer en orättvis fördelning i det svenska samhället, men den politik som regeringen har fört har syftat till att öka rättvisan. Kom ihåg hur läget var 1982 - stigande arbetslöshet, dålig investeringsvilja, växande underskott. Det är självklart att det är avgörande att skapa arbete åt alla i kampen för rättvisa. Hög arbetslöshet ger de anställda en svag ställning i arbetslivet och förstärker de sociala klyftorna. Sysselsättningen i Sverige har sedan 1982 ökat med 225 000 personer. Statens finanser har förbättrats, dvs. statens beroende av det privata lånekapitalet har pressats tillbaka. Samtidigt har vi slagit vakt om välfärden genom att skrapa ihop pengar till föräldraförsäkring, barnbidrag, sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Det finns en rad andra saker. Skattereformen kommer att leda till ökad rättvisa. Det är min fasta övertygelse att det är en rättvis skattepolitik. Det skulle ha varit mycket olyckligt för fördelningspolitiken om vi hade hakat oss fast vi något som liknar det nuvarande skattesystemet, eftersom det har tjänat ut sin roll. Det har fyllt en funktion i historien, men det håller inte för framtiden.

Herr talman! Som jag sade redan i mitt inledningsanförande kan vi inte från vpk:s sida ge något besked i dag om hur vi ställer oss till det här krispaketet. Vi måste få en rimlig chans att diskutera detta i partigruppen. Det har vi inte fått än i den behandlingsgång som har varit. Jag blev snopen när Jan Bergqvist sade att motionstiden nu är förlängd och går ut på måndag. Jag har ju bara suttit här i kammaren så jag vet inte hur beslutet har kommit till, men jag trodde ändå att det var riksdagen som skulle fatta beslut om motionstider o.d. I söndags publicerades nya SIFO-siffror om väljarsympatier. Ett val avgörs i och för sig inte genom opinionsundersökningar, men dessa SIFO-siffror inger ändå en viss oro. För det första tycks en större andel än tidigare vända samtliga politiska partier ryggen. För det andra visar siffrorna att vid en eventuell borgerlig valseger kommer moderata samlingspartiet att bli det helt dominerande partiet. Det är ingen tvekan om att en borgerlig regering blir liktydig med en högerregering. I vpk känner vi ett ansvar, vi känner ett ansvar för arbetarrörelsen. Vi säger därför att det nu är dags för oss att gemensamt gå till offensiv mot högerkrafterna för en politik för rättvisa och solidaritet. Vi tror inte att strejkförbud och lönestopp som slår rakt över och hårdast mot de lågavlönade är rätta vägen att mobilisera de arbetarväljare som har blivit bortskrämda av den hittills förda regeringspolitiken. Nyvalshotet skrämmer i och för sig inte oss. Men vi tycker inte att nyval är någon ansvarsfull politik. Ett nyval löser inga problem. Om regeringen däremot vill driva en rättvisepolitik, finns det här i dag i kammaren en säker majoritet för en sådan politik.

Herr talman! Det var bra att vi fick beskedet om motionstiden. Miljöpartiets politik utgår från att vi måste ändra vår livsstil. Vi måste tänka om i ett stort antal frågor. Gör vi inte det, kommer miljöförstöringarna att fortsätta med oförminskad styrka, och vår livsgrund kommer att ryckas bort. I årets budgetförslag har vi föreslagit skatt på energiråvaror och slopad elskatt. Höjda råvaruskatter leder till att man vill effektivisera sin råvaruanvändning och öka utbytet. Med de höga kostnaderna för fordonsbränsle vill vi att medborgarna skall börja räkna och inse att de kan avstå ifrån bilen ibland och att de kan köra bil på annat sätt. Man kan köra långsammare och man kan samåka. Med ett system som gynnar nyförsäljning av bilar med låg bensinförbrukning kan vi ganska snabbt minska bränsleåtgången. Om det inte finns någon moms på persontransporter blir kollektivtrafikåkandet relativt sett billigare. Fler åker kollektivt. Färre åker bil, och därmed smutsar färre ner. Sänkta farter på våra vägar minskar bränsleåtgången, och färre dödas och skadas. Belastningen på den offentliga sektorn minskar, och bytesbalansen blir bättre. Med slopad moms på svensk basmat vill vi ge medborgarna en chans att välja inhemskt producerad mat. Slopad moms är vägen in i ett ekologiskt rimligt jordbruk samtidigt som kostnadsutvecklingen dämpas. Importerad mat blir dyrare relativt, och vi får chansen att minska importen och bli mer självförsörjande. En sänkning av arbetsgivaravgifterna med en fjärdedel i Norrland, Värmland och på Gotland är ett led i vårt arbete att minska skatten på arbete och höja den på energiråvaror. Energiintensiv industri får ett skydd mot kostnadsökningar. Vi avsätter 500 milj.kr. till en industriomställningsfond och vill göra mindre ändringar i storförbrukarsubventionen. Vi vill ändra konsumtionsmönster, ändra medborgarnas ekonomiska situation till det bättre. För att förstärka denna vill vi bygga ut konsumentvägledningen och stoppa oombedd kommersiell reklam i våra brevlådor. Vi säger nej till kommersiell reklam i svenska TV-sändningar till svensk publik. Vi tror på den kunnige och aktive konsumentens stora möjligheter att påverka sin egen situation och som medel att ändra tillverkningen så att den blir miljöriktig. Därmed är vi på väg in i en sundare ekonomi och en sundare ekologi. Vi anser detta vara framtidsinriktade förslag. De medför åtstramning av konsumtion, räddar miljön och sanerar vår ekonomi. De är socialt rimliga. De innebär att vi tar internationellt ansvar. Det borde inte vara svårt att ställa upp på dem, med de kunskaper vi har i dag. De är realistiska och sakligt välmotiverade. Om vi inte bygger vårt lands politik på sådana här förslag kommer vi in i en ännu mer ödesdiger situation, och det vill vi med all kraft motverka. Vår fråga till politikerna om den personliga åtstramningen, i en tid då man begär åtstramning av landets befolkning, kvarstår — den är fortfarande obesvarad.
Herr talman! Den här debatten går väl mot sitt slut, och luften har gått ur den för länge sedan. Det finns ingen anledning att ställa nya frågor. Jag vill bara hålla med Jan Bergqvist på en punkt, nämligen att vi håller på att få en skattepolitik som ökar rättvisan och gör slut på ett gammalt, orättvist, ruttet skattesystem. Det är obegripligt hur Jan Bergqvist har kunnat ta ansvar för det så länge. Men om det nya systemet skall fungera får inte inflationen braka på som den nu gör. Det förslag som regeringen nu har lagt fram kommer inte att göra någonting åt de grundläggande problemen i svensk ekonomi. Det är därför som jag envisas med att fråga var den strama finanspolitiken finns. Jan Bergqvist säger att det inte finns några förslag i detta paket om att man skall skjuta på nya utgiftskrävande reformer. Det var ju ett besked. Men sådana förslag finns på riksdagens bord på annat sätt. Det finns tillfällen då det blir nödvändigt för den socialdemokratiska riksdagsgruppen att ta ställning till de förslagen. Det kan väl inte vara möjligt att man, samtidigt som man tar till rena kristidsfasoner — regleringar, åtgärder — menar att man skall ta på sig nya kostnadskrävande reformer? Det går väl inte ihop med alla de stopp man nu vill etablera på andra områden. Herr talman! Jag blev också överraskad av det besked som Jan Bergqvist ger beträffande motionstiden. Jag läser i 11§ riksdagsordningen, där det står: ”I ärende som måste avgöras skyndsamt kan riksdagen, om den finner synnerliga skäl föreligga, på förslag av regeringen besluta om kortare motionstid.” Jag tror inte att det kan behandlas i den socialdemokratiska riksdagsgruppen och inte heller i regeringen, utan det är faktiskt här i kammaren som vi beslutar om det. Jag förutsätter att det blir överläggningar om den saken innan någon kan ge besked om vilken motionstid som skall gälla, vilka arbetsvillkor som vi här i kammaren skall besluta om för oss själva.

Herr talman! För att klara ut det sista först vill jag säga att regeringen från början var inställd på att begära en dags motionstid. Efter att ha fått reaktioner från partierna där de säger att det är för kort tid och att de inte hinner med, är regeringens begäran, som jag nämnde, att motionstiden skall förkortas till fyra dagar. Det är alltså den verklighet som jag försökte beskriva. Det svenska skattesystemet har, såsom det har varit, historiskt spelat en oerhört stor roll för att finansiera framväxten av Sverige till ett av världens främsta välfärdsländer. Men vi är överens, Ingemar Eliasson, om att det inte håller för framtiden, därför att det inte fungerar så som det står i tabellerna. När det gäller åtstramning osv. innebär förslaget om en övergång till en arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen att man lägger på arbetsgivarna netto 9 miljarder kronor mer än i dag. Margö Ingvardsson trodde att lönestopp kunde bli negativt för lågavlönade. All erfarenhet visar att inflation och arbetslöshet är det som drabbar de lågavlönade allra värst. Jag vill informera om att LO:s ordförandekonferens på förmiddagen har haft en genomgång av dessa saker och då antagit ett enigt uttalande till stöd för regeringens paket. Det kan upplysningsvis nämnas i förbigående att även Kommunalarbetareförbundet fanns med i det sammanhanget och representerades av sin andre förbundsordförande Sten Törnblom.

Herr talman! Jag hade gärna velat vända mig till fru socialministern också. Det hade varit trevligt om hon hade varit närvarande i kammaren när den socialpolitiska debatten inleds, för krisen är akut också när det gäller välfärden. Den otillräckliga tillväxten, lägst i vår del av världen, är i dag bara hälften av vad som krävs för att t.ex. trygga ATP. Vi har kris i barnomsorgen, kris i sjukvården, kris i äldreomsorgen, kris i narkomanvården. Hos dem som berörs växer oron och otryggheten. Gunnar Björk nämnde att antalet uteliggare ökar alltmer. Vi kunde i fredags läsa i Aftonbladet att mentalpatienter kastas ut på gatan efter åratal inom den slutna psykiatrin. Jag blev häromdagen uppringd av en gammal dam, över 90 år. Hennes syskon och vänner hade gått bort, och hon hade inga barn. Vad skulle hända om hon inte längre kunde klara sig hemma? Hon hade bett att få ställa sig i kö till ålderdomshemmet, men det gick förstås inte. Hon kunde ju ännu klara sig själv. Men hennes otrygghet inför framtiden var inte att ta miste på. Den oron är tyvärr befogad, med den politik som förs och som har förts. Kan inte kommuner eller landsting ställa upp med vård i tid, saknas allt vad skyddsnät heter. Dagligen får vi brev från förtvivlade småbarnsföräldrar som har förmenats rätten att själva ordna för sina småbarn eller inte vet hur de skall klara arbete och ekonomi, därför att köerna är så långa eller därför att dagis har stängt på grund av personalbrist. Men betala till den kommunala barnomsorgen måste de, vare sig de får del av dess tjänster eller inte. Tag sjukvården. Försäkringskassorna förväntas gladeligen betala ut miljardbelopp till sjuka som står i kö till operationer som skulle kosta väsentligt mycket mindre att utföra. Och det är minsann inte fråga om bara höftleder, starr och hjärtoperationer. Häromdagen fick jag höra av en lantbrukare som fått en seninflammation i handen att han hade varit sjukskriven i nära fyra månader innan han fick den obetydliga ortopediska operationen, som gick på en halvtimme och kostade en bråkdel. Herr talman! Runt om i världen växer insikten om fördelarna med en marknadsekonomi där verksamheten styrs inte av politikerna utan av konsumenternas behov och önskemål. Men i Sverige har regeringen med näbbar och klor slagit vakt om monopol och centralstyrning på så viktiga områden som vård och omsorger med allt längre köer, stora orättvisor och en allt allvarligare flykt av personal som resultat. I socialdemokraternas Sverige måste man ha mycket god ekonomi för att vara säker på att få vård i tid. Jag skulle vilja fråga Ingela Thalén, som ännu inte är här, om det verkligen skall vara på det viset. Med vilken rätt sätter sig socialdemokraterna till doms över småbarnsfamiljernas val av barnomsorg? Med vilken rätt förhindrar socialdemokraterna sjuka och gamla att få använda de skattepengar som de betalt in då landstinget eller kommunen inte kan ge vård i tid eller sådan vård som patienten eller den gamla behöver? Varför vågar ni inte låta barnomsorgsstödet följa barnet, eller sjukvårdsförsäkringen patienten? Personalen inom den viktiga vårdsektorn är i dag hänvisad till i stort sett en enda arbetsgivare. Att driva ett daghem eller ett sjukhem i privat regi är näst intill omöjligt. ”Man skall inte tjäna pengar på att människor behöver vård”, heter det. Eller som barnomsorgsminister Bengt Lindqvist brukar kalla det när ett par förskollärare vill öppna eget: det vore att öppna för den råa kommersialismen. Det hade varit mycket intressant att höra om socialminister Thalén delar den uppfattningen. Man skall inte underlätta för dem som jobbar inom vården att öppna eget, för då tar snikenheten överhand över alla mänskliga känslor. Är det verkligen så socialdemokraterna ser det, och är det verkligen så socialminister Ingela Thalén ser det? Men socialdemokraternas socialpolitik har misslyckats också på många andra områden. Kostnaderna för sjukfrånvaron spränger alla gränser liksom - för arbetsskadeförsäkringen. Regeringen har envetet och envist motsatt sig alla förändringar. Regeringens krispaket lär innehålla förslaget att arbetsgivarna skall stå för de två första veckornas sjukskrivning. Om det är riktigt, så är det ett stort steg i rätt riktning. Under dessa två veckor avslutas runt 87 96 av alla sjukfall. Det innebär att flera tusen av sjukkassornas tjänstemän kan avlastas till förmån för den rehabilitering man i dag inte hinner med men som kan vara helt avgörande för möjligheterna att återvända till hälsa och arbete. Men utformningen av förslaget innebär ytterligare höjda arbetsgivaravgifter som ytterligare förstärker det inflationstryck, vilket — som finansministern och alldeles nyss även Jan Bergqvist nämnde — alltid går värst ut över svagare grupper. Och vad avser regeringen att göra på arbetsskadeförsäkringens område — den försäkring som visat sig direkt motverka rehabilitering och möjlighet att återvända till hälsa och arbete? Är ni beredda att ompröva er tidigare rigida inställning också i denna fråga? älfärd handlar naturligtvis också om annat än materiella ting. Det handoch egenvärde, om det värde som ligger i att få och kunna ta ansvar för sig själv och de sina. Om att kunna leva på sin lön när skatten betalts. Om att kunna välja den barnomsorg, den skola, den vård eller det boende som passar den enskilde bäst.

Genom den förda politiken har också orättvisorna inom barnomsorg och föräldraförsäkring nämligen förstärkts. Därför utmanar vi moderater socialdemokraterna på välfärdens områden. Vi arbetar för en politik som ger människorna möjlighet och rätt att få ta ansvar för sig själv och de sina, som gör det möjligt för fler att leva på sin lön och som ger också dem med låga inkomster den trygghet som ligger i att kunna välja. Ingrid Hemmingsson, Sten Svensson och Hans Dau kommer senare i debatten att närmare redogöra för våra förslag.

Herr talman! Den socialdemokratiska socialpolitiken har under de senaste åren fått förödande effekter för vårt samhälle. Vi har fler sjukskrivna än vad våra grannländer har. Vi har fler arbetsskadade som går och väntar på åtgärder än vad andra länder har. Vi har fler förtidspensionärer än någonsin, och de har allt svårare att komma tillbaka till arbetslivet. Bara under den socialdemokratiska regeringens senaste period har antalet förtidspensionärer ökat drastiskt. Vi har uppenbara problem med fusket i sjukförsäkringen. Människor får socialbidrag därför att de inte kan arbeta på grund av bristen på dagisplatser. Vi har operationsköer som motverkar människors möjligheter att återgå i arbete. Listan kan göras mycket lång, men jag skall avstå från vidare uppräkning. Många i vårt samhälle frågar sig om vi har blivit ett folk av myglare och fifflare som hellre tar ut några sjukdagar än går till jobbet, som hämtar socialbidrag hellre än att gå till jobbet, som sjukanmäler sig men ändå går till jobbet för att skaffa sig extra inkomster osv. Sanningen är ju den att socialdemokratin har byggt upp ett antal skyddsnät i vårt samhälle med sådana brister att systemet läcker miljarder och åter miljarder kronor utan att ge någon effekt eller som snarare motverkar syftet med reformerna. Människan är så funtad att hon anpassar sig till systemet. Trots att folkpartiet vid flera tillfällen framhållit orimligheten i regeringens förslag, har inte regeringen eller den socialdemokratiska riksdagsgruppen förmått eller vågat inse konsekvenserna av förslagen. Sjukförsäkringssystemet är genom exempelvis timsjukpenningen så utformat att vissa människor enkelt kan få en betydande överkompensation vid sjukfrånvaro. Detta påtalade folkpartiet när timsjukpenningreformen skulle genomföras, men tyvärr utan resultat. Arbetsskadeförsäkringen har sådana brister att t.o.m. riksdagens revisorer har påtalat det orimliga i situationen. Men det allra allvarligaste är den passivisering som systemet skapar. Revisorerna ifrågasätter bl.a. om ersättningen vid arbetsskada skall vara högre än övrig sjukersättning. Detta motverkar ju intresset för en snabb rehabilitering. Regelsystemen är så utformade att människor står i kö i månader och år i stället för att snabbt få sin skada reparerad och därmed möjligheter att snabbt återgå i arbete. Det är vattentäta skott mellan sjukersättningssystemet och sjukvården. Och regeringen har hårdnackat sagt nej till alla våra förslag till förändringar. Inte ens försök har fått genomföras. Vi vet ju alla att de s.k. Bohusförslagen kan prövas, men det säger regeringen nej till. Till syvende och sist handlar det inte enbart om ökade kostnader i miljardklassen, utan också om den enskilda människans kamp för en rimlig rehabilitering. Det är inte människovärdigt att hamna i sjukförsäkringssystemets ekorrhjul. Herr talman! Det svenska sjuktalet har under en tioårsperiod ökat från 22,8 dagar 1978 till 26 dagar 1989. Har vi blivit dubbelt så sjuka som finnarna och danskarna och mycket sjukare än norrmännen, västtyskarna och holländarna? Självfallet är det inte så, men systemet är så utformat att det är ekonomiskt lönsamt att inordna sig i systemet. Och därmed får vi det samhälle som socialdemokratin förtjänar. Det är inte längre lönsamt att gå till jobbet. Detta tär på människors självkänsla, det skapar oro i vårt samhälle, inte minst ute på arbetsplatserna. Man misstror arbetskompisar som ibland måste vara sjuka. Människor blir ju sjuka ibland! Och då sprider sig denna misstro man och man emellan. Vad gör då regeringen åt detta? Jo, den tillsätter några hundra nya tjänster vid försäkringskassorna för att öka kontrollen. Vi får ett kontrollsamhälle i stället för att ta itu med problemen. Men här saknar tydligen regeringen förmåga. Bengt Westerberg sade i gårdagens partiledardebatt: ”Det finns en tendens i den politiska debatten att väja för målkonflikter och de politiska pro blemens egentliga karaktär. Alla männsikor vet från sin egen vardag att man inte kan få allt, att man måste välja. Vi politiker uppträder ibland som om andra lagar gällde i vår värld.” Jag vill påstå att regeringens oförmåga att ta itu med avarterna i socialförsäkringssystemen är ett typexempel på detta. Herr talman! Den förödande kostnadsutveckling som sker inom sjukförsäkringssystemet gör det dessutom omöjligt att klara andra angelägna åtaganden på den sociala sidan. Regeringen brukar framför allt i valrörelserna bekänna sig till solidaritet med de sämst ställda i vårt samhälle. Någonting om hur det glömda Sverige skall få sin beskärda del av kakan finns inte i årets budget. Självfallet är det så att man inte både kan låta miljarderna rulla i socialförsäkringssystemet och samtidigt satsa på de svaga i samhället. De får stå tillbaka på grund av att sjukförsäkringen ökat från 47 miljarder 1988 till 50 miljarder 1989. Vad vill regeringen göra åt detta? Eller är det så att solidariteten med de sämst ställda i vårt samhälle är något som socialdemokratin tar fram endast när det blir val? Folkpartiet vill genomföra en arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen på 14 dagar. Och vi har under natten och morgonen hört att regeringen också lutar däråt. Samtidigt vill vi förlänga tiden för samordning mellan sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. Detta ger betydande besparingar dels till det glömda Sverige, dels till frigörande av personal vid försäkringskassorna som kan jobba med rehabilitering i stället för administration av sjukförsäkringen. Folkpartiet föreslår ökade satsningar på en miljard för det glömda Sverige: Vi höjer vårdbidraget till familjer med handikappade barn från 57 000 till 74 000 kr. Vi satsar på 550 nya platser vid Samhall, inte minst för gravt handikappade och utvecklingsstörda. Vi satsar på ett förbättrat bilstöd för handikappade. Vi satsar på ökat stöd till handikapprörelsen. Vi satsar på utökad vuxenutbildning för vuxna utvecklingsstörda. Vi satsar på att minska operationsköerna. Vi satsar även i år på eget rum i långvården. Vi vill ge pensionstillskott för undantagandepensionärerna. Det är en grupp som verkligen fått stå tillbaka. Många av dessa pensionärer har ekonomiska förhållanden som ligger långt under vad som är rimligt. Dessa förslag och flera till finns i våra motioner, så jag behöver inte räkna upp alla förslag. Herr talman! Jag ber att få återkomma med resten av mitt anförande.

Herr talman! Jag får hälsa Bengt Lindqvist välkommen till kammaren. Den har varit förödande tom på representanter från regeringspartiet. Det känns ganska bedrövligt att stå och tala i en allmänpolitisk debatt utan någon motståndare. Regeringen har på punkt efter punkt visat sin oförmåga att komma till rätta med de ökade kostnaderna i fördelningssystemen som står för en växande del av människors inkomster. Det är inte rimligt att flera miljarder kro nor utbetalas över statsbudgeten utan att man försöker åstadkomma en förändring. Sjukförsäkringens krånglighet med timsjukpenningsystemet och alla de orättvisor detta innebär sade vi från centerns sida nej till. Vi anförde som ett skäl att det blir ökad byråkrati som skapar orättvisor. Nu har vi fått rätt. Nu inför regeringen äntligen en arbetsgivarperiod i sjukförsäkringssystemet, tyvärr utan att sänka arbetsgivaravgiften i den utsträckning som vi från centerns sida begärt. Låt mig bara konstatera: Timsjukpenningen blev ett fiasko. Regeringen har helt tydligt väntat med förslaget till dess man läst årets motioner. Regeringens förslag om arbetsgivarinträde, som lades fram i januari, måste nu dras tillbaka. I sanning en regering som saknar klara mål för sin politik! Det är väl mycket av ryckighet i de förslag som kommer från kanslihuset numera. Vi från centern vill skynda på andra förslag som ytterligare skulle minska byråkrati och orättvisa. Genomför därför också en samordning av sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen! Försäkringskassornas personal hinner inte med sina ordinarie uppgifter för att arbetsskadorna och timsjukpenningen tar all dess tid i anspråk. Samtidigt har hela tiden personalstyrkan minskat på landets försäkringskassor. Genom centerns förslag om en samordning av arbetsskadorna och sjukförsäkringen friställs personal som kan arbeta med rehabilitering av långtidssjukskrivna samt uppföljning av korta sjukfall. 1,2 miljarder kronor i ren vinst finns att hämta för varje dag som vi kan förkorta sjukskrivningarna med. Vi vill också införa en arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen — och det vill tydligen även regeringen nu. Det innebär att arbetsgivaren får ett totalansvar för de första 14 dagarna av en sjukperiod. På det viset kan avgiften till sjukförsäkringen också sänkas. Då försvinner timsjukpenningen, alla sjuka får hundraprocentig ersättning, arbetsskadorna kan bedömas särskilt för erhållande av livränta, och försäkringskassorna kan spela en aktivare roll i det skadeförebyggande arbetet. På sikt ger detta stora besparingar. Arbetsgivaren får större ansvar för arbetsmiljön. Ju fler sjukfall, desto högre kostnader. Centerpartiet anser att det är en central uppgift för samhället att garantera grundtrygghet för alla människor och att ge rättvisa och jämlikhet. Pensionssystemet skall medverka till detta och ge utrymme för valfrihet och livskvalitet för den äldre generationen. Ca 1,5 miljoner människor har uppnått pensionsåldern i vårt land. Det är människor som var och en på sitt sätt varit med om att bygga upp vår välfärd. Pensionssystemet är vårt största fördelningssystem. Syftet med det nuvarande pensionssystemet är att skapa rättvisa levnadsbetingelser. Nuvarande skatteregler innebär emellertid att pensionärer med låg eller ingen ATP blir hårt beskattade om de får en extra inkomst. Det extra avdrag som utgår för att ge dem som har lägsta pension skattefrihet, avtrappas så kraftigt att oacceptabla marginaleffekter uppstår. Detta tillsammans med de övriga inslagen i pensioneringen — pensionstillskottet, kommunala bostadstillägget, folkpensionen och delar av ATP-pensionen — har medfört ett pensionssystem som är krångligt och inte ger rättvisa. Det är också kvinnorna som är de stora förlorarna i dagens pensionssy stem. Kvinnor som till största delen haft deltidsarbete eller varit hemma i många år med barn eller varit närståendevårdare — det blev de kvinnorna som förlorade mest på ATP-reformen. Nuvarande regering har inte för avsikt att ge dessa kvinnor någon kompensation för detta arbete. I stället säger man stadigt nej till retroaktivitet när vi från centerns sida kräver vårdår för alla från det att ATP-systemet infördes. En högre grundpension som beskattas som andra löneförmåner innebär ökad valfrihet för pensionären. Många ges möjlighet att tjäna på att vara kvar i arbetsuppgifter, många kommer att erbjuda sina tjänster i barnomsorgen och äldreomsorgen. Det finns mängder av kunskap och kompetens hos den stora gruppen äldre i vårt land. Alltmer har vi upptäckt möjligheten att utnyttja denna reserv av kunskap i fortsatt arbete efter pensionsålderns inträde. Men det går inte med nuvarande skattesystem. Centerpartiet har de senaste åren med kraft drivit kravet på en förändring av skattesystemet för pensionerade — och med viss framgång. Med vårt förslag till grundpension kommer det att bli helt andra möjligheter till extrainkomster. Centerpartiet har med anledning av detta föreslagit ett helt nytt pensionssystem med en grundpension, lika för alla. Detta skall ske inom ATP-systemets ram. I 1990 års penningvärde skulle vårt förslag innebära en pension med drygt 90 000 kr. Förmånerna i folkpensionen och tilläggspensionen samordnas, liksom berörda avgiftssystem. Hela grundpensionen skall betalas via ATP-systemet. Utöver detta kommer en inkomstrelaterad pension att utgå. Vi vet redan att förslaget ligger väl i tiden. Orättvisorna inom nuvarande pensionssystem försvinner med vårt system. De höga marginaleffekter som åstadkoms med extra inkomster eller när en låg ATP trappar ner KBT och pensionstillskott bidrar till att dagens pensionär inte finner det lönsamt att arbeta, även om krafterna räcker till. I gårdagens debatt anförde statsministern att man från regeringens sida skulle kompensera pensionärerna för de effekter skatteomläggningen får. Tyvärr glömde han bort att ge beskedet att de s.k. undantagandepensionärerna inte får del av den kompensationen. Det var nog en glömska med vett och vilja. Dessa pensionärer har till mycket liten del pensionstillskott och sällan kommunalt bostadstillägg. De får enbart folkpension, och den kommer inte att höjas i takt med kostnadsutvecklingen 1991 på grund av att regeringen urholkar basbeloppet som ligger till grund för folkpensionens storlek. Alla andra pensionärer, och till synes alla löntagare, får kompensation men undantagandepensionärerna lämnas utanför. Inte att undra på att statsminis Detta är ren skandal. Hur kan ett arbetarparti så kategoriskt förvägra sina trogna arbetare en välförtjänt trygghet på ålderns höst? Genom manipulering med basbeloppet kommer denna grupp av pensionärer att drabbas mycket hårt, samtidigt som höginkomsttagarna får de stora skattelättnaderna. Det är inte konstigt att det mullras långt nere bland fotfolket. I detta sammanhang har centern ett annat fördelningspolitiskt synsätt. En annan orättvisa som drabbar de sämst ställda har uppenbarat sig sedan friåret i sjukvården togs bort. I fråga om detta hade regeringen stöd från både moderater och folkpartister. Allt skulle bli så bra. De sämst ställda pensionärerna skulle få sin sjukvårdsavgift reducerad när de låg längre perioder på sjukhus. Vi i centern sade blankt nej till att friåret skulle tas bort. Vi såg detta friår som en möjlighet för den äldre sjuke pensionären att behålla sin bostad och bli bättre motiverad att rehabiliteras. Nu har det visat sig att vi fick rätt. Det är inte många pensionärer som har fått sin sjukvårdsavgift reducerad sedan de nya reglerna infördes. I stort sett får alla betala den räkning som kommer två månader efter sjukhusvistelsen. För många blir den en ren överraskning, och flera tvingas söka socialhjälp för att klara den. I stället för att snabbt rehabilitera sig och återvända till egen bostad blir alternativet att dessa pensionärer förlänger sin sjukhusvistelse för att slippa stå för de stora kostnaderna. Detta tycker vi i centerpartiet talar för vårt förslag. Återinför friåret för pensio Centerpartiet vill genom sitt förslag till en ny grundpension, genom att återinföra friåret i sjukvården för pensionärer, genom att införa en arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen och genom att samordna den med arbetsskadeförsäkringen, åstadkomma ett bättre utnyttjande av de resurser som finns. Vi tror på en fördelning som inte missgynnar de sämst ställda, tvärtemot vad regeringen förespråkar. Vi har väckt förslag som har en annan inriktning än regeringens förslag och som gynnar hälsooch sjukvård samt barnoch äldreomsorg.

Herr talman! Låt mig få börja med att konstatera att det är en mycket konstig debattordning i denna kammare och i politiken över huvud taget just nu. Nu har Bengt Lindqvist kommit till kammaren. Och det är bra att det finns något statsråd som vi kan adressera våra frågor, vår ilska, osv. till. Men det är beklagligt att den nya socialministern inte är här. Det hade väl varit bättre om man i det litet krisartade läge som regeringen befinner sig i hade sagt att man skjuter på debatten tills presskonferensen är över, så att det ansvariga statsrådet kunde delta i debatten. Det hade varit en ganska enkel manöver. Dessutom hade det visat att statsrådet har litet respekt för oss som står här nu i denna debatt. Man kan i och för sig säga att den respekten redan har försvunnit i och med den debatt som fördes här i morse. Jag tycker själv att det är litet svårt att veta vad vi skall tala om. Det är tydligen den ekonomiska politiken som är övergripande och som gäller. Det är det ”ekonomisti: änkandet som har slagit rot, och det breder ut sig. Det är inte tal om social välfärd eller om solidaritet, utan det är tal om kronor och ören. Det är en utveckling som inte borde vara så förvånande för många, även om många i dag ger uttryck för att det är förvånande. Detta har ju pågått under många år då den socialdemokratiska regeringen, ofta tillsammans med olika borgerliga partier, sett till att framför allt kommunerna — där ju det stora ansvaret för vår välfärd och socialpolitik ligger — men även landstingen, har blivit berövade de medel de har för att föra denna välfärdspolitik. Statsbidragen har dragits in, och möjligheterna till beskattning har minskat drastiskt under en lång följd av år. Samtidigt övervältras allt fler uppgifter på kommunerna. Jag tycker att de första stroferna i Ingegerd Troedssons anförande var mycket bra. Jag instämmer till fullo i dem, nämligen att krisen när det gäller välfärden är akut. Krisen är akut inom alla de områden som detta berör, inom sjukvården, barnomsorgen, äldreomsorgen, mentalvården, kriminalvården, socialvården, vård och behandling, osv. Man kan inte på något område se någon ljusning, och framför allt inte efter dagens debatt och de aviseringar som görs när det gäller den ekonomiska politiken. Det är ju, såvitt jag förstår, huvudfrågan. Sedan kan ju vi stå här och utgjuta oss över hur väl vi vill, att vi vill att människor skall leva ett drägligt liv och att de skall få leva i valfrihet och i solidaritet. Men om denna ekonomiska politik skall föras, omöjliggörs ju samtidigt det som man säger sig vilja göra. Jag sitter i socialutskottet. Där för vi ofta diskussioner där vi i sak är ganska överens om att det finns en hel del missförhållanden som vi faktiskt vill ändra på. Vi har inte så få gånger knäppt regeringen på näsan på ett sätt som den kanske inte hade väntat sig, och vi har gjort beställningar till regeringen som åtminstone ibland blir effektuerade. Det är lätt att sitta och vara överens om dessa frågor som rör människors väl och ve, men när det vi är överens om sedan spolieras av den ekonomiska politiken känns det ibland ganska tröstlöst och meningslöst. De frågor som jag skulle vilja rikta till de ansvariga ministrarna är följande: Hur skall det bli? Hur har ni tänkt uppfylla de välfärdsmål som ni säger er vara förespråkare för? Hur har ni tänkt finansiera den utbyggnad av barnomsorgen som ni har lovat? Jag tänker inte nu ge mig in i någon debatt om huruvida det handlar om målsättning eller löfte. Jag anser att regeringen har lovat att barnomsorgen skall vara utbyggd till 1991. Vi har från vpk föreslagit att det är lika bra att riksdagen lagstiftar om den saken, annars tror inte vi att detta blir verklighet. Det behövs också en ny planperiod, så att det blir klarhet i dessa frågor och så att den förvirring som finns hos både föräldrar och personal inom barnomsorgen försvinner. Då kan arbetet komma i gång. Jag förmodar att Bengt Lindqvist delar den uppfattning som jag nu framför. Jag vill ställa följande frågor till honom: Hur skall detta finansieras, när regeringen samtidigt säger att kommunerna skall införa skattestopp? På vilket sätt skall all den personal som behövs för att vi skall få en fungerande äldreomsorg rekryteras när det råder lönestopp? Det gäller ju hela vårdoch omsorgssektorn. Jag tror att vi är ganska överens om att om dessa arbeten skall göras attraktiva krävs det en mängd saker, inte minst lönehöjningar för den stora gruppen lågavlönade som arbetar inom denna sektor. Det behövs personalbefrämjande åtgärder av olika slag för att personalen skall känna att den kan utvecklas i arbetet och för att personalen skall kunna vidareutvecklas. Det krävs att arbetstiderna blir drägliga. Vi har föreslagit att sex timmars arbetsdag skall införas först inom vårdoch omsorgsområdena. Det är ett sätt att rekrytera personal, så att den välfärd som vi säger oss vilja ha, och som alla faktiskt i ord bekänner sig till, också skall kunna förverkligas. Om socialministern vill lyssna på vad jag säger, även om han bara är biträdande socialminister — det finns nämligen inget annat statsråd här i kammaren, så jag skulle gärna vilja att han lyssnade på mig — så skulle jag vilja ta upp ett annat område, nämligen den förebyggande socialvården. Där finns i dag de stora bristerna. I socialutskottet har vi många gånger suttit och konstaterat att för att man skall kunna göra något i fråga om vård och behandling, för att undvika gatuvåld, barnmisshandel, att barn och tonåringar far illa, osv. — detta är en välkänd problematik — krävs det framför allt förebyggande arbete. Hur skall detta förebyggande arbete — som alla är överens om är det enda rätta, och det är t.o.m. vetenskapligt bevisat — komma till stånd när kommunerna inte har pengar och folk utan hela tiden dränks i akuta uppdrag. Där sitter folk fortfarande och administrerar utbetalningar till socialbidragstagare som, fortfarande i det Sverige vi i dag lever i, är över 1,5 miljoner människor. Detta gjorde att det blev braskande rubriker i tidningarna. Regeringen tillsatte en krisanalysgrupp för bara några år sedan. Efter ett tag kom man ut ur sammanträdesrummet och konstaterade att det var samma gamla fattigdom som det alltid har varit. Sedan lades utredningen ner och glömdes bort i någon byrålåda. Det här ger inga rubriker i dag, men situationen är likadan nu, och det är samma människor det handlar om. Om utslagningen på arbetsmarknaden och om dem som har det svårt att komma tillbaka talar man inte. De ökande förtidspensioneringarna i ett arbetsliv där många människor har svårt att hänga med talas det inte heller om. Det finns en social ofärd i det här landet som går tvärtemot den välfärd som den svenska regeringen berömmer sig om att vilja ha. Då frågar jag: Hur skall man kunna leva upp till löftena över huvud taget? När skall socialpolitiken och välfärdspolitiken bli lika upphöjda och föremål för samma omsorg som exempelvis den ekonomiska politiken? När får vi se Hagaöverläggningar om den sociala välfärden? När får vi se en försvarskommitté som utreder frågan om de sociala rättigheterna i det här landet, alltså inte bara när det gäller det militära försvaret utan också försvaret för vårt människovärde? Det är ändå detta som det i grunden handlar om.

Herr talman! Jag vänder mig till den svenska regeringen, riksdagen och den enskilde svenske medborgaren. Jag vill tala om hur barnen har det i dagens Sverige. Barn svälter inte eller far illa rent materiellt i vårt välfärdssamhälle. Men det finns en brist på tid, en fattigdom på engagerat intresse, som måste upplevas som ett förräderi av barnen. Du är min mamma, du är min pappa — bryr du dig inte om mig? Vill du offra en stund på att prata med mig i stället för att se den där serien i TV? Hinner du läsa en saga i kväll? Har du tid med mig? Vi har för litet tid, för litet ork med varandra i det samhälle som skulle bli så bra om vi bara fick tjäna ihop tillräckligt med pengar. I dag saknar vi ändå något väsentligt. Vi har glömt bort att på ett enkelt och självklart sätt ta hand om varandra, ta ansvar för den omgivning där just du och just jag verkar. Segregeringen i boendet har gjort att barn och ungdomar inte längre får den närkontakt med faroch morföräldrar som förr var helt naturlig. Det beror delvis på att farmor eller mormor arbetar i mycket större utsträckning än förut utanför hemmet. Det kan också hända att den äldre generationen helt enkelt har flyttat in på servicehus, t.o.m. utomlands för att få sol och värme på ålderns höst. Det kan vara bra för de gamla, men det är inte bra för den yngsta generationen. Den tappar en mänsklig kontakt och det historiska perspektivet. Den får inte höra hur det var förr, inte sitta i lugn och ro i knäet hos en gammal människa som har tid att lyssna, tala, att bry sig om. Vad ger vi våra barn i stället? Vi ger dem saker, sportutrustningar och resor, ofta utan föräldrarna eftersom mamma och pappa är så jäktade att de ofta måste få koppla av helt ensamma för att orka hålla ihop äktenskapet. Pengar, pengar, pengar! Så blir det en språkresa utomlands för tonåringen eller en vistelse hos moreller farföräldrarna, ibland medan föräldrarna åker på sin egen utlandsresa. Det är inte bra om vi stjälper av barnen hos någon annan också på semestern när vi äntligen har tid att vara tillsammans. Även om det är bra med kontakten med äldre släktingar måste kontakten mellan föräldrar och barn vara mycket starkare. Det här beror på att vi vuxna tar alldeles för stor del i samhället. Vi vuxna tar för oss för mycket. Se bara på konferensverksamheten. Den lär enligt nygjorda uträkningar omsätta mellan 20 och 25 miljarder per år, och detta hjälper vi alla till att betala för på ett eller annat sätt. Konferensanläggningarna, omkring 1500, omsätter ungefär 16 miljarder. Så tillkommer resor och uppehälle, arvoden, konferensmaterial, löner och produktionsbortfall. Dessutom all den tid vi är hemifrån. Detta är en flykt undan verkligheten på våra familjers bekostnad, på våra barns och våra gamlas be Visst behöver vi utbildning och information, men det behöver inte vara i sådan lyx och vi behöver inte resa så långt. Det här är snarare fråga om förtäckta löneförmåner, som dessutom ger företagen avdragsrätt. Därför har miljöpartiet de gröna motionerat i denna fråga och krävt att man tittar över konsumtionen i samband med uppdrag i tjänsten som leder till en överkonsumtion, som drar resurser från andra samhällsavsnitt. Vi vill att man omprövar skattefrihet för nattraktamenten, representationsmåltider och vissa konferenser. Någonstans måste vi ju ta pengarna till ungarna. Vad ger vi våra barn för utbildning? Många får vistas i ostädade, mögliga skolor som de får allergi och eksem i därför att lokalerna är dåligt byggda och underhållna och har dålig ventilation. I många skolor ärver barn gamla, slitna, sönderlästa läroböcker med föråldrade fakta i. Det är vad våra skolbarn får när vi får flotta dyra konferenstryck. De får relativt dålig mat till ett alldeles för lågt pris, åtminstone om man jämför med konferensmaten. Vi har inte råd, säger man i kommunerna, med mer pengar till våra barn. Somliga kommuner har inte ens råd att låta barnen dricka mjölk till maten, de får vatten i stället. Vad sysslar vi med? Vi vuxna beter oss som några krösusar fastän vi egentligen inte har råd, vi som lever på kreditkort i framtiden. Vi sparar in på vikarier så att ungarna får vara ensamma på lektionerna om läraren är sjuk. Vi sparar in på städningen så att ungarna blir sjuka av dammet. Vi sparar in på skolvärdinnor och skoltandvård. ”Vi behöver inte undersöka friska barn. Ta vuxna patienter i stället, det ger mer inkomster till folktandvården.” Så sade en cynisk tandvårdschef nyligen när man skulle dra in på den förebyggande tandvår den i kommunen. Det är verkligen snålheten som bedrar visheten som talar i det här relaterade fallet. Det är för sorgligt att barnen har det så illa, för det har de faktiskt. Barnen har ingen rösträtt. Vi kanske behöver en lag som ger barnen en starkare ställning i samhället. Vi har faktiskt en motion om barnens rätt i samhället. Vi har även motionerat om en statlig barnombudsman. Även det ofödda barnet behöver en starkare ställning i dagens Sverige. Vi vill inte sovra människor redan i moderlivet på grund av diverse för föräldrarna olämpliga egenskaper hos det blivande barnet. Det finns med den avancerade fosterdiagnostik som vi har i dag möjlighet att sortera bort barn med icke önskat kön redan före 18:e veckan. Det är oacceptabelt. Vad skall vi göra med de foster som har diagnostiserbara medfödda fel? Skall de ha rätt att få födas? Hur kommer samhället i en allt stramare ekonomi att agera i framtiden? Miljöpartiet kan inte acceptera sådana resonemang. Det måste finnas möjlighet till abort och fosterdiagnostik, men det får inte bli ett urvalsinstrument för att få fram enbart friskare, starkare människor av lämpligt kön. Jag har valt att tala om barnens situation i Sverige, för de kan inte själva göra sin stämma hörd, de har ju ingen rösträtt. Det talas om föräldrarnas rätt till ledighet, till ersättning och barnomsorg. Låt oss i stället tala om barnens rätt till samvaro med sina föräldrar, rätt till gott omhändertagande under barndomen, rätt att få vara friska och ha en bra förskola och skola. Låt oss göra Sverige till ett bra samhälle för barnen! Det har vi faktiskt råd med. Det måste vi ha råd med, om så vi vuxna skall behöva inskränka på våra förmåner. Vi får inte spara på barnen. Ett samhälles etik och moral bedöms efter dess förmåga att ta hand om just sina svaga grupper. Dit hör barnen.

Herr talman! Också jag avser att i mitt anförande hålla mig till familjen och barnen. De flesta människor i vårt land anser att det är självklart att familjerna skall ha möjlighet att välja sina egna lösningar, eftersom de vet bäst vad som passar dem. Familjerna är olika och därför krävs det en mängd olika lösningar för att deras vardag skall fungera bra. Men så tycker inte socialdemokraterna. De misstror människor och tror att om bara politiker får bestämma vad familjerna skall välja så skapas det rättvisa. Ibland kan man nästan misstänka att det också innebär ett slags rättvisa om alla har det lika illa ställt. Nu är det så att människor har slutat att tro att ju fler beslut politiker fattar som rör familjens vardag, desto bättre blir det. Det negativa resultatet är alltför märkbart. Familjerna kan inte leva på sina löner — det går inte ens när båda föräldrarna heltidsarbetar. Skatterna bara ökar. Familjer betalar lika mycket skatt oavsett hur många som skall leva på inkomsten. Visserligen höjs också bidra gen för att föräldrarna skall kunna betala skatten. Det blir en alldeles otrolig rundgång som i sin tur medför att det inte går att förbättra den ekonomiska situationen genom extrainkomster för då minskar bl.a. bostadsbidraget. Om en förälder vill stanna hemma några år är det näst intill omöjligt, för hela det sociala systemet går ut på att båda föräldrarna skall vara heltidsarbetande utanför hemmet. Att ta hand om sina egna barn räknas inte som arbete. Om familjen har tur får man plats för sina barn inom barnomsorgen. Eftersom kommunen i stort sett har monopol är det brist på platser och valmöjligheter saknas. Genom att använda statsbidraget som styrmedel beslutar politiker vad föräldrarna har att välja mellan. Många familjer upplever sin situation som hopplös. Varför lyssnar inte ni socialdemokrater på människorna? Det beror på ideologiska blockeringar. Ni har alltid ansett att kollektiva lösningar går före enskilda önskemål. Ni sitter fast i ett socialistiskt tänkande. Vår moderata målsättning är att människor skall leva i ett samhälle som tillåter dem att välja bland många olika lösningar, inte bara dem som politiker erbjuder. Människor skall ha möjlighet att välja sitt högst privata sätt att få vardagen att fungera bra. Vi moderater anser att familjen skall kunna leva på sin lön sedan skatten är betald.Det är därför som vi vill införa ett avdrag på 15 000 kr. per barn vid kommunal beskattning. Detta gäller barn upp till 18 år, och ända upp till 20 år om de bor hemma och går i skolan. Det är en orimlighet att en familj skall betala lika mycket i skatt oavsett hur många som skall leva på inkomsten. Vi vill ha en fungerande barnomsorg som föräldrarna själva bestämmer innehållet i. Det innebär att de nuvarande statsbidragen måste bli rättvisa och oberoende av vem som tillhandahåller barnomsorg. I dag favoriseras den kommunala heldagsomsorgen när det gäller statsbidrag. Familjedaghem får endast hälften av det statsbidrag som utgår till kommunala daghem. Deltidsdaghem som inte drivs i kommunal regi får inte ett öre. Statsbidragen till barnomsorgen bör enligt vår mening på sikt tas bort och ersättas av ett utbyggt vårdnadsbidrag. Men så länge statsbidragen finns kvar måste de åtminstone vara rättvisa. Vi vill att familjen under olika skeden av sitt liv med det allmännas stöd skall kunna välja det alternativ som passar den bäst. Därför vill vi också att stödet till barnomsorgen skall följa barnen. Ett första steg i denna riktning är vårdnadsbidraget som innebär att en del av statens bidrag till kommunernas barnomsorg går till föräldrarna. Detta system vill vi successivt bygga ut. Det ger föräldrarna valfrihet att själva välja att ta hand om sina barn eller välja den barnomsorg som passar dem bäst. Väljer de kommunal barnomsorg, höjs avgiften med det belopp som nästan motsvarar vårdnadsbidraget. Familjen kan också välja en annan omsorgsform och betala med vårdnadsbidraget. Vi föreslår också att barntillsynskostnaderna skall vara avdragsgilla. Vårt krav på rättvisa statsbidrag innebär att även privata alternativ, typ Pysslingen och enskilt drivna daghem, skall vara likställda med kommunalt drivna daghem i statsbidraghänseende. Eftersom Ingela Thalén nu finns här i kammaren vill jag fråga: Vad anser Ingela Thalén om att tillåta privata alternativ? Håller Ingela Thalén med Bengt Lindqvist eller Kjell-Olof Feldt? De har ju olika åsikter. Hur skall frågan om barnomsorgsmålet lösas? Hur skall man kunna uppfylla löftet? Det har tidigare inte förklarats på ett tillfredsställande sätt. Det har antytts i tidningarna att socialdemokraterna kanske är på väg att förändra sin rigida inställning när det gäller att erbjuda föräldrarna olika alternativ. Herr talman! Vår moderata familjepolitik syftar till att ge familjen bättre möjligheter att välja inom alla områden som den kan beröras av. Förutom barnomsorg gäller detta även boende, skola, sjukvård och på äldre dagar äldreomsorg. Vi moderater är helt övertygade om att det är familjen som vet bäst vad som passar den. Sådana beslut kan inte överlåtas till politiker. Vi har under många år i vårt land haft en övertro på politiska beslut. Denna övertro har också passiviserat människor. Nu märker man att människor håller på att vakna upp ur denna passivisering, inte bara i Sverige utan även i många andra länder. Jag är övertygad om att när det gäller detta område som berör familjen, så kommer det ständigt att resas nya krav på mer frihet att själv få bestämma. Jag tror inte att socialdemokraterna i längden kommer att kunna motsätta sig detta, trots att man har gjort ständiga försök att med ganska likartade argument bevisa motsatsen.

Herr talman! Socialpolitiken handlar till stor del om fördelningspolitik i ordets bokstavliga bemärkelse. Regeringen har sagt att det sociala välfärdssystemet är ett uttryck för en fördelningspolitik som bygger på solidaritet och rättvisa. Från centern har vi ingen invändning mot detta synsätt. Men på senare år har det stått alltmer klart att vi lägger in en helt annan innebörd i dessa begrepp än vad socialdemokraterna gör. Enligt vår uppfattning måste det t.ex. finnas ett betydligt mått av valfrihet för att den enskilde skall uppfatta en politik som rättvis. Det finns tyvärr också anledning att ifrågasätta om socialdemokraterna numera verkligen medvetet försöker att föra en rättvis fördelningspolitik. Trots att de yttre förutsättningarna under senare år har varit goda och att det borde ha funnits möjligheter att minska klyftorna mellan människor, grupper och regioner har de i stället ökat. ”80-talet blev de försuttna tillfällenas decennium”, skrev Bo Södersten i gårdagens Expressen. Bristen på en rättvis fördelningspolitik ger sig till känna på en rad områden, men den blir förstås mest märkbar för svaga grupper som har svårt att göra sig gällande i samhället. Inte minst gäller detta de handikappade. 1982 ställde sig riksdagen bakom ett handlingsprogram för handikappade som gick ut på att samhället på olika sätt skall underlätta för människor med funktionshinder. Med insatser skall man kompensera deras handikapp så att de så långt som det är möjligt kan leva ett liv som andra. Det som kan sägas ha präglat handikappolitiken under senare år är ”nolldirektiven”. Ingenting har fått kosta. Den ena handikappgruppen har ställts mot den andra. Riksdagens beställning att personkretsen skall ses över vad gäller omsorgslagen har inte verkställts. En grupp som fått sitta emellan är rörelsehindrade barn och ungdomar. Det mest kända exemplet är, som Bengt Lindqvist mycket väl vet, hur staten har dragit in sitt kostnadsansvar för gymnasiet i Skärholmen. Eftersom riksdagsmajoriteten i den frågan varit obeveklig har en proposition nu aviserats som förväntas innehålla beskedet om att staten tänker ta ett ökat ansvar för denna mycket angelägna utbildning, som rör ett mycket begränsat antal ungdomar. Vi kan se på sjukvården och äldreomsorgen ur rättviseoch solidaritetssynpunkt. Det är knappast något tvivel om att det inte minst för många äldre har handlat om stora välfärdsförluster under senare år. I går kunde vi höra statsministern läsa upp en lång lista över hur många platser i servicehus som tillkommit, hur pensionerna ökat osv., men det är ju i själva verket helt ointressanta siffror. Intressanta blir de först när de ställs i relation till de verkliga behoven, och om det sade statsministern ingenting. Utan att överdriva kan man tala om en vårdkris, i varje fall i storstäderna. Det är långa köer till sjukhusen, och det är många gamla som inte kan få den hjälp som de behöver. Det finns naturligtvis flera orsaker till att det ser ut så här. Det råder en bred enighet om att alla äldre och handikappade som mår bra av det skall ges möjlighet att bo kvar i det egna hemmet och att insatserna skall inriktas på det. Men här slår den enorma överhettningen i storstäderna igenom stort. Det är svårt att rekrytera och behålla personal i hemtjänsten, mycket beroende på bostadsbristen, som är närmast oöverblickbar. En annan orsak till svårigheterna är förstås att vårdbiträdenas löner har släpat efter och att arbetsförhållandena inte är jämförbara med många andra yrkesgruppers. Här kan man se en annan effekt av bristerna i fördelningspolitiken, när det nu har uppstått oro på arbetsmarknaden. En orsak till problemen på vårdområdet är att resurserna inte utnyttjas på bästa sätt. Människor vårdas på fel nivå. Det är väl känt att ett mycket stort antal av sjukhussängarna upptas av äldre patienter, som inte skulle behöva vara där om det bara funnes lämpliga boendealternativ för dem. Men hela 80-talet har präglats av ett närmast överdrivet nit att avveckla allt som har varit av institutionskaraktär. Varje år har t.ex. 2 000 ålderdomshemsplatser lagts ned. Till stor del beror det på att denna boendeform har saknat statligt stöd. Efter många års krav från centern och övriga oppositionspartier har det blivit en ändring, så att det nu utgår statsbidrag såväl till byggande som till drift. men det är många dyrbara år som har gått förlorade. På senare år har flera rapporter visat att ålderdomshem är både vårdmässigt och ekonomiskt försvarbara för de äldre som har behov av ett boende med större vårdinslag. Det är också en mycket stor brist på gruppbostäder — en boendeform som har visat sig passa särskilt bra för senildementa. För att uppmuntra en utbyggnad av den boendeformen har centern i år liksom förra året föreslagit 500 milj.kr. i statligt anslag. isar mycket tydligt att det aldrig är bra med en ar valfriheten och som mycket påtagligt fjär Den situation vi nu kan se vi enkelspårig politik, som mi mar resurserna från de verkliga behoven. Det är också uppenbart att svårigheterna att uppehålla och vidmakthålla en bra äldreomsorg inte kommer att minska under det närmaste decenniet. Det handlar helt enkelt om brist på resurser, personal och lämpliga bostäder. Det är ingenting som man lättvindigt löser genom att flytta huvudmannaskapsgränsen. Jag ser en särskild anledning att varna för detta. Jag har i det föregående pekat på ett par frågor där socialdemokraterna blivit tvungna att ge vika för oppositionen och för en stark opinion bland de närmast berörda, dvs. gymnasieutbildningen för rörelsehindrade ungdomar och ålderdomshemmen. Det borde nu vara hög tid, minst sagt, för ett liknande steg inom barnomsorgen. Eller hur skall det bli med löftet om behovstäckning senast nästa år? Det står ju ändå fullt klart att ensidigheten inte heller här är någon framkomlig väg. Även om det, efter starka påtryckningar, har skett en viss spridning av statsbidraget, är det fortfarande flera omsorgsformer som ställs utanför statligt stöd. Fortfarande säger man nej till barnomsorg i svenska kyrkans regi, till personaldrivna och företagsdrivna daghem och till ”Uppsalamodellen”. Fortfarande är det förbjudet med kommunala vårdnadsersättningar. Fortfarande vägrar man att ge småbarnsföräldrarna större valfrihet, att göra dem verkligt delaktiga i valet av omsorg och att ge dem förtroendet att själva få handha en del av barnomsorgspengarna i form av ett vårdnadsbidrag. Det har länge funnits anledning att fråga hur det skall bli med barnomsorgen, med det uppställda löftet. Efter regeringens torsdagsmorgonpaket måste man fråga: Är detta den slutliga uppgivelsen i fråga om barnomsorgslöftet?

Herr talman! Jag vill i likhet med tidigare talare i denna debatt peka på att vården och omsorgen för de äldre är i kris. Valfriheten är mycket begränsad. De äldre får hålla till godo med den vård och den service som det offentliga erbjuder. En politisk majoritet har visat att man kan besluta att lägga ned ett ålderdomshem. Då hjälper det inte, som Rosa Östh mycket riktigt påpekade, att många pensionärer kan ha önskemål om att bo på ett sådant. Vårdideologier styr i stället för människors behov och önskemål. Vården och omsorgen skall utformas på konsumentens villkor. Rätten att välja är fundamental. Ofta är det personliga valet det viktigaste, t.ex. när det gäller att ha sin egen läkare eller distriktssköterska eller att kunna påverka valet av hemsamarit. Det är viktigt att kunna välja någon man känner förtroende för. Även valet av boendeoch serviceform, som sjukhem, sjukhus, ålderdomshem eller gruppboende, är viktigt. En valfrihet på lika villkor är den bästa kvalitetsgarantin. Vård och omsorg måste kunna bedrivas av många olika vårdgivare genom att enskild och offentlig verksamhet får komplettera varandra i ett konkurrensförhållande. Alla huvudmän måste ges möjlighet att bedriva sin verksamhet på likvärdiga och rättvisa ekonomiska villkor. Då först kan alla goda krafter tas till vara. Patienternas behov och önskemål avgör. Mångfalden stimulerar kvaliteten och valfriheten. Nyföretagande och nyetablering ger dynamik och utvecklingskraft också åt vård och omsorg. Herr talman! Problemen inom sjukvården är systembetingade. Krisen beror inte på brist på resurser utan på att sjukvården styrts av ett system som i praktiken bygger på ett planekonomiskt monopol, ett kommandosystem. I dag har den som inte kan få vård i den offentliga sektorn inget annat alternativ än att själv betala hela kostnaden för den nödvändiga behandlingen. Konkurrens är nödvändig. Alla vårdgivare, offentliga som privata, måste få kunna verka på samma villkor. Bl. a. därför är det nödvändigt att införa en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring som kan ge full valfrihet mellan offentlig och privat vård. I måndags presenterades ett konkret förslag med denna innebörd — dvs. i linje med de riktlinjer som vi har dragit upp i den moderata partimotionen om bättre välfärd. Detta presenterades av moderata landstingsgrupper i de fyra västsvenska länen samt av moderaterna i Göteborgs kommun. Det är utmärkt, herr talman, om Västsverige kan visa vägen och inom ramen för det frikommunförsök som pågår i Göteborg och Bohustinget får pröva en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring och därmed skapa full valfrihet. Försäkringen skulle enligt förslaget administreras av försäkringskassan med hjälp av personal från de berörda landstingen. Förslaget kommer att ge möjlighet att köpa vård där köerna är kortast. Det räcker inte med den gränslösa sjukvård som vi moderater länge verkat för och som nu på sistone blivit en rekommendation från Landstingsförbundet. Det är många fördelar som kan följa med en livslång obligatorisk sjukvårdsförsäkring som följer patienten och administreras av försäkringskassan tillsammans med nuvarande sjukpenningförsäkring. Det västsvenska förslaget innebär bl.a. att man tar bort de politiska nämnderna och att sjukhusens styrelser rekryteras bland expertis inom vård och ekonomi. Politikernas roll blir att företräda patienter och medborgare i egenskap av vårdens finansiärer. Nu skulle jag vilja veta hur regeringen ser på detta konkreta förslag och om den är villig att medverka till att detta får prövas på det sätt som landstingspolitikerna i de västsvenska länen har föreslagit. Jag ställer den frågan Såväl riksrevisionsverket som expertgruppen för studier i offentlig ekonomi har konstaterat att sjukvårdens problem beror på att man saknar marknadsprissättning, vilket leder till att man saknar ett övergripande kriterium på om verksamheten bedrivs effektivt. I vårdmonopolets Sverige finns inga prissignaler, och så länge vi förlitar oss på denna kommandoekonomi får vi dras med köproblemen. Vi ser nu den dubbla sociala nedrustningen. Det offentliga klarar inte av problemen. Samtidigt undergrävs hushållens ekonomi av en missriktad skattepolitik, så att de förlorar sina möjligheter att lösa problemen på annat sätt. Endast det lilla fåtal som har höga inkomster efter skatt eller betydande tillgångar har någon reell valfrihet. I en insändare till en av våra morgontidningar fanns följande beskrivning av dagens situation: ”December 1989. I en sjuksal på Sophiahemmet i Stockholm ligger två kvinnliga patienter. Båda har opererats och fått nya höftleder. Den ena får betala 60 000 kronor av beskattade medel för det operativa ingreppet. Den andra betalar ingenting. Anledningen är att den ena patienten inte orkade med den långa väntan i landstingets operationskö och obeha get med en sliten och värkande höftled och därför valt att själv betala sin operation. Den andra patienten har kommit till Sophiahemmet genom landstingets försorg som, för att minska kön till operationsborden landet runt, med skattemedel köpt 100 platser på Sophiahemmet.” Så här ser det alltså ut i socialdemokratins Sverige. Det finns många andra liknande exempel. Häromdagen såg jag att man i Aftonbladet — som behövs om sanningen skall fram — pekat på att ett stort antal mentalpatienter slängs ut från institutioner till en tillvaro i misär. Anledningen är, menar tidningen, den forcerade nedläggningen av institutioner efter omsorgslagens ändring. Jag vill fråga socialministern om hon kan tala om hur man följer upp det riksdagsbeslutet. Personalen inom vård och omsorg känner ofta stor vanmakt. Nya idéer har svårt att tränga igenom. Beslutsvägen är lång från den enskilda arbetsplatsen och upp till de politiskt beslutande församlingarna. Det finns ofta bara en monopolarbetsgivare inom vården. Det gör att den som vill byta arbetsgivare också måste byta yrke. Möjligheten att starta eget är mycket begränsad. Nyföretagandet, som inom de flesta samhällsområden är en av de viktigaste källorna till förnyelse och förbättrad verksamhet, saknas nästan helt. Vårdlönerna efter skatt är bland de lägre i Europa. Slutsatsen av dessa påpekanden är uppenbar: det behövs ett nytänkande inom vård och omsorg för att den enskildes vilja skall kunna sättas i centrum och för att garantera vård i tid.

Herr talman! Den offentliga sektorn är utomordentligt viktig för den svenska välfärden. I samband med denna ämnesdebatt i riksdagen kan det vara värt att resonera litet omkring de problem och möjligheter som vi kan iaktta. Den debatten blir allt viktigare, inte minst mot bakgrund av morgonens dramatiska besked om regeringens förslag på det ekonomisk-politiska området. Den offentliga sektorns funktion, dess förmåga att ge måluppfyllelse, måste oundvikligen bli föremål för uppmärsamhet i en process för förnyelse av ekonomin i dess helhet. Det gäller i alla moderna industristater, men speciellt i Sverige, där denna sektor är så stor och därmed tung i även ett makroekonomiskt perspektiv. Centerpartiet har vid årets riksmöte väckt en motion om den offentliga sektorn. Vi diskuterar där dennas roll och särskilt vilka vägar vi bör gå i vårt land för att få en nödvändig förnyelse, en högre effektivitet och måluppfyllelse. Ett viktigt tema i denna motion är att stärka den enskilda människans position som konsument av de tjänster som offentlig sektor utför. Jag tänker främst uppehålla mig vid tre delområden: transfereringarnas utveckling, barnomsorgen och sjukvården. Först en kort bakgrund till mina resonemang. Regeringen har de senaste åren vid ett flertal tillfällen talat om att komma med en rad förslag om ett nytänkande om den offentliga sektorn. Man har aviserat propositioner på detta tema, bl.a. i fjol, men då framlades ingen sådan. När den kom som en bilaga till budgetpropositionen i år var det inte speciellt många nyheter och konkreta förslag. Det mesta var sådant som är accepterat och var inriktat på mera av decentralisering i verksamheten. Men regeringen har inte gett upp. I finansministerns tal i morse förekom uttrycket att vi nu skall attackera systemfelen i svensk ekonomi. Som exempel på detta kom så de föreslagna ändringarna inom jordbrukspolitiken. Man häpnar! Så över till transfereringarna. Dessa har under senare år växt i en takt som jag menar ej är förenlig med en långsiktig balans i ekonomin, men inte heller med en riktig avvägning mellan de olika kärnområden som den offentliga sektorn bör vara bra på. Finansplanens bedömning är att offentlig konsumtion och investeringar ökar med 1 96 vardera nästa år och transfereringarna till hushållen med uppåt 4 20 realt, i löpande priser med 60 miljarder kronor mellan 1989 och 1991. En intressant uppgift är att transfereringarna i procent av privatkonsumtionen ökar med 1 96 nästa år och kommer upp till 26,2 Ze. 1970 var deras andel 15,2 2. Vissa delar av försäkringssystemen har en närmast exploderande kostnadsutveckling, främst arbetsskadeoch sjukförsäkringarna. Vilka vinner och vilka förlorar på denna utveckling, socialministern? Är detta den utveckling som ger mesta möjliga välfärd för skattepengarna? Detta är fundamentala frågor som regeringen hittills inte gett mycket besked om. Det bör den göra. Utvecklingen av transfereringarna tränger ut pengarna från den offentliga sektorns kärnområden. Det innebär t.ex. att skolorna, vilket alla kunnat se, har nedrustats under senare år. Men detsamma gäller också för andra delar av infrastrukturen. Vägnätet, speciellt grusvägarna, är i ett helt oacceptabelt skick och måste åtgärdas. Investeringarna i infrastrukturen är också i ett nationellt utvecklingsperspektiv något som en ambitiös regering borde satsa på. Misslyckas man med detta, så att investeringarna blir för låga under en period, vilket har tenderat att inträffa, riskerar vi att trenden att Sverige halkar efter omvärlden i ekonomisk utveckling ytterligare förstärks. Detta drabbar ytterst också den offentliga sektorn. Jag tror att det är så att på det här området har den partipolitiska nyttomaximeringen fått företräde framför det ekonomiskt nödvändiga, och det är sällan bra för politiken. Även årets reformförslag går ju vidare på temat: mera av skattebetalad privatkonsumtion via transfereringar, medan investeringarna och viktiga verksamheter får stå tillbaka. Detta berör inte minst den offentliga sektorns förmåga till personalförsörjning i framtiden. Jag tror att det kommer att bli ännu mycket svårare att klara den delen, som ju är helt nödvändig. Jag vill alltså påstå — dementera eller bekräfta! — att detta, eftersom det har pågått under hela 80-talet, rimligen måste vara en medveten politisk prioritering från den socialdemokratiska regeringens sida. Jag tycker det är viktigt att få ett svar. Systemfelen angrips alltså inte, fastän de för de allra flesta är mycket lätta att definiera. Hela tiden är det den skattefinansierade privatkonsumtionen som späs på. Så några ord om barnomsorgen. Jag delar den uppfattning som flera tidigare talare har gett uttryck för, att det egentligen är helt orimligt att vi för 1990-talet skall ha denna olikhet på statsbidragssidan mellan olika driftsformer för exempelvis dagis. Vi från centern menar att det borde vara en självklarhet att kommunala daghem, föräldrakooperativa eller drivna av andra former av ekonomiska föreningar, och privata alternativ skall jämställas i detta avseende. En sådan reform vore verkligen att attackera ett systemfel inom offentlig sektor. Vi hör emellertid inga klara signaler om att så kommer att ske. Det beror kanske på att krisen inte nått tillräckligt djupt ännu. Det tycks ju vara så att man måste gå i botten innan man förändrar politiken — det har vi sett exempel på denna dag. Annars är det ju självklart att flera producenter på en marknad ger större utbud och större valfrihet. Det ger dem som driver verksamheten större möjligheter att förverkliga sina idéer snabbare om de kan driva den som ett enskilt företag. Inte minst skulle detta ge stora chanser till nytt kvinnligt företagande, vilket bevisligen är en bristvara i stora delar av Sverige. Det skäl som brukar anföras emot — risk för segregering — är inte adekvat. Detta har både finansministern 1984 och hans fru i fjol upptäckt och meddelat oss via böcker och tidningsartiklar. Jag hoppas att det budskapet har nått fram till socialministern m.fl.! Några ord om sjukvården, innan tiden är ute. Också sjukvården är ett kärnområde som är på väg att trängas ut av brist på resurser — åtminstone delvis. Jag vill, delvis i polemik med Sten Svensson, hävda att vi inte löser den svenska sjukvårdens kris genom att så oerhört starkt betona på den lilla privata sektorn, utan effektiviteten måste höjas inom den landstingskommunala sjukvården i första hand. Här finns det väldigt mycket att göra genom decentralisering och genom att förändra politikerrollen, så att politikerna icke blir fullt så i detalj driftansvariga i fortsättningen utan mera går över till en beställarroll som företrädare för konsumenterna. Också här vore det intressant att höra om regeringen delar min uppfattning. Är inte detta politikernas viktigaste roll inom sjukvården på 90-talet?

Herr talman! Den misslyckade ekonomiska politik som ligger bakom dagens åtstramningsprogram har främst missgynnat de svaga grupperna i samhället. Dit hör i allra högsta grad de handikappade. Under motionstiden hade jag kontakt med ett stort handikappförbund, vars företrädare ansåg: ”Den socialdemokratiska regeringen prioriterar helt andra saker än handikapp.” Det här är en utbredd uppfattning inom handikapprörelsen. Andra stora organisationer påstår helt frankt att handikapppolitiken under 80-talet har tagit flera steg tillbaka. Det har inte bara varit reformstopp, utan man har t.o.m. gjort attacker mot befintliga stöd till de handikappade. Jag skall ge några exempel. Skattepolitiken missgynnar ju låginkomsttagarna — det är helt klart — och där hör de flesta handikappade hemma. Med ena handen ger man ett nytt bilstöd, samtidigt som man med den andra handen tillämpar handikappersättningen på ett sådant sätt att man med råge tar tillbaka detta. Under en sjuårsperiod är det flera som har fått mindre på grund av den här konstruktionen. Vi moderater anser därför att en översyn är nödvändig. ten, som trädde i kraft så sent som för drygt ett halvår sedan, är fullständigt otillgänglig. Det kommer upprörda protester från handikappade som vill ha riksfärdtjänst. Dessutom är den dyr. Detta måste också ses över, och vi begär förändringar. Vi vill påstå att transportrådet inte har klarat sin roll i sammanhanget. Men ännu värre är det som vi minns från förra våren, och som också Rosa Östh påpekade, då biträdande socialminister Bengt Lindqvist prickades av KU och riksdagen för sin behandling av de gravt handikappade ungdomarnas gymnasieutbildning. Detta har upprört handikappade och oss som arbetar inom handikapprörelsen. Det visar på en okänslighet och på bristande hänsynstagande i allra högsta grad gentemot denna i och för sig lilla men ändock hårt drabbade grupp. Det allra värsta är ändå enligt min och mitt partis uppfattning den attack som man riktar mot dem som behöver livsuppehållande medicin. En av Ingela Thaléns företrädare ville slopa rätten till fria läkemedel och förbrukningsartiklar. Som tur var, lyckades vi från oppositionen stoppa detta, och vi moderater kommer att fortsätta att bekämpa alla sådana orimliga förslag som kan återkomma. Till sist vill jag påminna om en liten grupp: de neurosedynskadade. Där nådde vi tyvärr inte ända fram i riksdagsbehandlingen, därför att ett av oppositionspartierna svek, men vi återkommer till årets riksdag med nya förslag. Civilministern, som skulle ha varit med i debatten men tydligen uteblir, har ju till uppgift att utveckla den offentliga sektorn. De problem som uppträder blir allt större. Sten Svensson berörde frågan om monopol. Vi moderater anser som bekant att monopolisering av den offentliga sektorn är det allvarliga problemet och det som har gjort att man har hamnat i denna besvärliga situation. Det skulle ta för mycket av den begränsade debattiden att gå igenom alla de olika problem som har uppstått genom monopoliseringen, men jag vill ta några exempel ur vår motion under den allmänna motionstiden. Ett exempel är de orimliga köerna för att erhålla hjälpmedel. Det är otroligt att det skall behövas en väntetid på upp till två år i vissa områden för att få tillgång till hörapparat. Detta vållar helt klart personliga lidanden, men det kan också innebära att folk inte kan återvända till arbetsmarknaden i den utsträckning som de eljest skulle ha gjort. Vi vill för att åtgärda detta införa en hjälpmedelsgaranti. Sådana svårigheter och så långa väntetider har ju inte den som är synskadad och behöver glasögon. Det kan ju gälla en enkel åldersförändring, som det ofta är fråga om för den som behöver hörapparat. Man kan gå till en privat optiker och köpa sina glasögon. Visserligen har vi inget offentligt stöd till detta, men vi tycker att det för alla hjälpmedel borde finnas möjlighet att vända sig till privata företag. Enligt vår uppfattning bör man ha en hjälpmedelsgaranti, som ger bidrag med 80 26 av vad det skulle ha kostat om man hade stått sin långa tid i kön till de offentliga hjälpmedelscentralerna. Den för de handikappade så viktiga hemtjänsten är ju i högsta grad i kris. Det är svårt att få personal, och även om det finns personal får man ständigt ta emot ny hemtjänsthjälp. Det kan vara upp till 200 på ett år! Vi tycker att man skall ta till vara alla möjligheter. Vid sidan av den kommunala hem tjänsten måste det finnas valfrihet. Man skall kunna ha brukarkollektiv, och man skall kunna anlita enskilda personer eller privata företag. För att klara detta utan att de ekonomiskt svaga drabbas, vill vi införa en serviceupphandlingrätt. Denna innebär i korthet att nödigt antal hemhjälpstimmar tilldelas, och sedan får de handikappade själva disponera dessa timmar. Bidraget skall då motsvara högst kommunens kostnader — detta gäller givetvis också äldreomsorgen. I det här landet klarar man inte av rehabiliteringen, och därför skapas det nya handikapp. Även här måste monopolet brytas. En fråga till socialministern, som tydligen skall tala efter mig: Ser ni socialdemokrater privata alternativ som ett hot måste det väl bero på att ni är rädda för att de kan lyckas bättre än det offentliga monopolet. Är det då inte cyniskt mot de handikappade att inte låta de alternativen komma fram på lika villkor? Man undanhåller ju då handikappade möjligheten att få den hjälp som kan finnas. Vi tycker att man måste rikta insatserna till dem som verkligen är i behov av hjälp, och dit hör, som jag sade, de handikappade. Jag nämnde inledningsvis att den förda ekonomiska politiken har drabbat handikappgrupperna. Jag tycker det är uppenbart att de nya förslag som man i dag har lagt fram i än högre grad ställer dem i ett ogynnsamt läge. De handikappade har inte den ställningen att de kan förhandla sig runt lönestopp, utdelningsstopp och andra åtgärder som regeringen lägger fram förslag om — de tvingas ta den beska medicinen under två år, om regeringen får som den vill.

Herr talman! Först skall jag be kammarledamöterna om ursäkt för att jag kom så sent till debatten. Det skall man inte göra när det är en så viktig debatt. Men jag vet att ni också känner till att statsmininstern hade utlovat en stor presskonferens om det förslag som regeringen i dag har framlagt, och däri ingick en del som berörde socialpolitiken och som jag sedan skall återkomma till. Jag vill börja med att säga att Sverige enligt min uppfattning är ett välfärdsland. Vi har byggt upp vår välfärd på en generell politik: arbete åt alla, allas rätt till sjukvård och hälsovård, allas rätt till utbildning, en socialpolitik och en ekonomisk grundtrygghet som skall omfatta alla. Våra välfärdssystem är inte bara till för de mest utsatta — välfärden är en medborgerlig rättighet. Låt mig också säga att den offentliga, gemensamma sektorn har ett mycket starkt stöd hos medborgarna — det har vi kunnat se i olika enkäter och opinionsundersökningar, och jag tror att också de flesta av oss innerst inne känner att det är så även när vi tar emot kritik för bristerna. Men i ett samhälle som vårt, där utvecklingen på många områden går mycket snabbt, krävs det system som tryggar den enskildes välfärd men också system som kan förändras. Det finns i dag regler som motverkar välfärden. Därför måste vi se över det vi gjort och fråga oss vad vi kan förbättra. Vi skall fråga oss hur vi skall öka människors möjlighet till ett aktivt liv. Hur skall vi få välfärdssystemen att samverka till allas bästa? Socialförsäkringarna är ett sådant regelverk. Syftet med socialförsäkrings systemet är att ge människor trygghet vid sjukdom, vid ålderdom, vid arbetsskada. Det är en del av den generella välfärden. Den grundtryggheten skall vi ha kvar. Men utvecklingen i socialförsäkringarna är oroande, och bakom denna utveckling döljer sig mänskliga problem. Samtidigt riskerar vi, om ingenting görs, att hela välfärdssystemet och samhällsekonomin hotas. Därför måste delar av socialförsäkringssystemet ändras. Jag delar de uppfattningar som Göran Engström och Sigge Godin har fört fram i diskussionen, nämligen att det skall finnas en grundläggande trygghet för enskilda individer men att man måste se över systemen. Vi vill ge alla rätten till ett aktivt liv. Det räcker inte att vi betalar ersättning till den som är sjuk — vi måste betala för att människor skall bli friska. Det räcker inte att passivt betala för en arbetsskada — vi skall förändra arbetsplatserna så att människor inte skadas. I propositionen om arbetslivets förnyelse, som kom till riksdagen i december förra året, presenterades förslag i den riktningen. I den propositionen finns också förslag om hur de 11 miljarder kronor som arbetslivsfonden skall omfatta skall ge möjligheter att förbättra arbetsmiljöer och att rehabilitera människor tillbaka till livet. I dag har regeringen beslutat om ett antal åtgärder som skall förbättra möjligheterna för människor på arbetsmarknaden. Det handlar om åtgärder för att få ned inflationen och dämpa kostnadsoch lönespiralen. Jag skall här uppehålla mig enbart vid en av de punkter som vi i dag har tagit upp. När det gäller denna punkt återkommer regeringen till riksdagen senare under våren. Det handlar om att i sjukförsäkringen införa en 14 dagars arbetsgivarperiod. Detta skall enligt förslaget träda i kraft den 1 januari 1991. Under denna 14-dagarsperiod skall arbetsgivaren åläggas att betala ut sjuklön. Arbetsgivaren får en med en procentenhet sänkt sjukförsäkringsavgift, vilket betyder att arbetsgivarkollektivet kommer att få betala denna förändring med ca 9 miljarder kronor. Systemet skall i princip omfatta alla som har en anställning. Nuvarande system blir i princip kvar för personer som har rätt till sjukpenning utan att ha en anställning. Det skall också finnas möjlighet till återförsäkring hos försäkringskassan för småföretag som har svårigheter att klara den ekonomiska effekten av skyldigheten att betala sjuklön. Vi kommer också att framlägga förslag om ett speciellt skydd för personer som är i riskzonen för att bli sjuka vid upprepade tillfällen — kroniker, allergiker och människor i liknande situationer. Arbetsgivaren kommer inte att få rätt att begära läkarintyg som innehåller uppgift om diagnos. En annan sak som också kommer att beredas under våren i anslutning till att vi utarbetar en lagrådsremiss är möjligheterna att förstärka det fackliga inflytandet över personalpolitiken. Det här betyder att sjukförsäkringens utgifter minskar med 15 miljarder kronor men att arbetsgivaren kompenseras för 6 av de 15 miljarder kronorna. För försäkringskassorna betyder detta att ungefär 2000 årsarbetare kan frigöras från arbete med att besluta om, beräkna och betala sjukersättningar och att det blir större möjligheter för försäkringskassorna att arbeta med rehabiliteringsfrågor och därigenom mer offensivt verka för just rätten till aktivt liv, inom ramen för socialförsäkringssystemet. Vi kommer att gå vidare och planerar ännu en proposition om förnyelse av arbetslivet och en satsning på rehabilitering. Det är för tidigt att i dag redovisa innehållet i en sådan proposition, men grundtanken med förändringen av våra socialförsäkringar är ansvarsfördelning och samarbete. Vi skall ha regler som klart slår fast arbetsgivarens ansvar för arbetsplatsen och för den anställdes rehabilitering. Vi skall ha regler som stimulerar till samverkan över myndighetsgränser och arbetsformer som motverkar låsta system. Systemen för ersättning till den enskilde skall stödja aktiv rehabilitering och inte motverka en sådan. Jag vet att riksdagens revisorer har lagt fram en skrivelse om en revidering av arbetsskadeförsäkringen. För närvarande pågår det också en diskussion i departementet. Jag skall naturligtvis ta till mig de synpunkter som riksdagen kommer att uttala i anslutning till att man behandlar riksdagsrevisorernas skrivelse. En utgångspunkt för hela vår välfärdspolitik är att människan skall stå i centrum. I barnomsorgen är det barnet, i skolan är det eleven och i sjukvården är det patienten. Sjukvården har ofta debatterats de senaste åren. Vi har en bra sjukvård i Sverige. Spädbarnsdödligheten är bland de lägsta i världen. Människor är allt friskare, och vi lever allt längre. Visst finns det brister i sjukvården. Vi kan inte acceptera långa väntetider för vissa typer av operationer. Vi kan inte acceptera att gamla människor tvingas kvar på akutsjukhus för att det inte finns plats i hemsjukvården. Landstingen har ansvaret för att sjukvårdens organisation utformas så att människor får bästa tänkbara vård. Staten fördelar genom skatterna årligen stora belopp till vården. Därför har naturligtvis regering och riksdag stort intresse av och ett ansvar för att bidra till att sjukvården fungerar som den skall. Jag tycker att bilden av svensk sjukvård ofta är orättvist negativ. Vi har haft en framgångsrik utveckling på en lång rad områden. T.ex. har antalet gråstarrsoperationer sedan 1980 ökat från 8 000 per år till 25 000 per år. Antalet höftledsoperationer har ökat från 6 000 till 10000 per år, och antalet kranskärlsingrepp från 500 till 4000 per år. Men det är naturligtvis viktigt att vi också är uppmärksamma på att den medicinska utvecklingen medför att kraven kommer att öka på nya områden. Dels ställs det krav på att komma till rätta med de köer vi har, dels måste vi vara beredda på att nya krav kommer att ställas på andra områden. Det är viktigt att de resurser vi har används på bästa sätt. Det handlar kanske inte alltid om att i första hand tillföra nya stora ekonomiska resurser, utan det handlar om att hitta nya samverkansformer. Men det handlar inte om att förändra ägandet av resurserna, enligt min uppfattning. Ingegerd Troedsson, Ingrid Hemmingsson, Sten Svensson och Hans Dau har talat om svensk sjukvård, barnomsorg, mentalvård och övriga verksamheter inom den sociala sektorn på ett sätt som visar att vi inte har samma verklighetsuppfattning. Och, kära moderata företrädare, socialdemokraterna är inte emot valfrihet i vården. Tvärtom pågår en rad olika förändringar av vården. Men vi vill ha en valfrihet för alla och inte en valfrihet för privilegierade. Till Sten Svensson vill jag säga att förslaget i den västsvenska diskussionen får prövas inom ramen för den strukturutredning som Landstingsförbundet har och som har initierats under medverkan av staten. Avslutningsvis skulle jag vilja säga till Ingrid Hemmingsson som svar på frågan om vem jag håller på, Kjell-Olof eller Bengt: Jag håller på Bengt Olof.

Herr talman! Jag hoppas verkligen att vi i fortsättningen kommer att få litet klarare besked än det som statsrådet gav nu allra senast. Det var kanske menat att vara roligt, men det här är utomordentligt viktiga frågor för dem som berörs. Skall man åter kunna kalla Sverige ett välfärdsland krävs det radikala omprövningar. Det går definitivt inte, statsrådet, att hemfalla till gamla slogans av typen ”Vi socialdemokrater vill ha valfrihet för alla, moderaterna vill bara ha det för de privilegierade”, för det är precis tvärtom. På område efter område har vi lagt fram förslag som innebär att alla, inte bara de som har penningar och känningar, har möjlighet att välja, att när landstinget inte kan ställa upp i tid kunna ordna sin operation eller sin behandling på något annat sätt, att om den kommunala barnomsorgen inte kan ställa upp eller inte passar man skall kunna ordna sin barnomsorg på ett annat vis. Jan Bergqvist slutade sitt inlägg strax före den här välfärdsdebatten med att säga att den politik regeringen för syftar till att öka rättvisan. Jag skulle allvarligt vilja uppmana er: Är det så att ni verkligen vill öka rättvisan, då skall ni faktiskt lyssna på oss! Ni skall lyssna på mycket av det som har sagts i de inlägg som gjorts medan statsrådet inte kunde vara närvarande. Jag skall ta några exempel. Barnomsorgen: En tvåbarnsfamilj får 120 000 kr. i stöd eller inte ett öre, om man inte kan eller vill anlita den kommunala barnomsorgen. Föräldraförsäkringen, andra steget, som nu tydligen skall drivas igenom, vad är det för rättvisa i det? Garantibeloppet för de allra sämst ställda fortsätter att släpa efter. Det har tappat en fjärdedel av sitt värde, men för de övriga följer föräldraförsäkringen löneutvecklingen. Vad innebär andra steget? Jo, det innebär noll kronor — N, O, L, L, —- i förbättring för dem som bara har garantibeloppet, 50 000 kr. för de bäst ställda. I fråga om undantagandepensionärerna, som vi har kämpat för i så många år och som också Karin Israelsson tog upp, spelar det nu i och för sig inte så stor roll om socialdemokraterna vidhåller sitt motstånd eller inte, eftersom det finns en klar majoritet här i kammaren för att ta bort orättvisan gentemot dem. En allmän obligatorisk sjukförsäkring som följer patienten och som betalas solidariskt, är ni beredda att fundera på det eller är ni det inte? Skattehöjningarna: Är statsrådet omedveten om att de har slagit allra hårdast mot dem som har de lägsta inkomsterna? Om inte, fundera på den saken också!

Herr talman! Statssekreterare Anders Lönnberg lär ha sagt hos TCO för någon dag sedan: Vi slåss för våra liv för ytterligare 500 miljoner till sjukvården, när vi samtidigt betalar ut över 8 miljarder extra i sjukpenning. Detta är ju nonsens att påstå. Det är att föra väljarna bakom ljuset. Vad är det socialdemokratin slåss emot? Mot egen oförmåga och egna felbedömningar, skulle jag vilja påstå. Folkpartiet har faktiskt lagt fram förslag i de här frågorna. Ni hade kunnat ansluta er till dem, men det var inte intressant. Han säger vidare att 400 000 kr. betalar man ut på ett år i sjukersättning, sjuklön, hemtjänst och färdtjänst, men att få loss 40 000 för att operera samma person går inte. Också nonsens, för folkpartiet har lagt fram förslag som socialdemokraterna hade kunnat ansluta sig till. Lönnberg påstår att det är ett systemfel, och det säger socialministern också. Äntligen har ni fått upp ögonen för vad det handlar om. Men min fundering är då: Är socialdemokraterna villiga att acceptera folkpartiets förslag, inte bara om en arbetsgivarperiod utan också om att samordna sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen som riksdagens revisorer tycker? Är ni villiga att föra över pengar från sjukpenningen till sjukvården så att vi kan operera de människor som behöver bli opererade? Är ni beredda att bistå med det? Så skulle jag vilja fråga: Är detta, om ni ställer upp på det, en omvändelse under galgen? Varför har ni i annat fall inte tillmötesgått oss tidigare? Varför har ni beslutat att slösa bort miljarder efter miljarder och låta människor lida på grund av att de inte kan få den vård som de är berättigade till? De frågorna skulle jag gärna vilja ha svar på. Det kan ju bli en bra programförklaring från den nya socialministern att tala om för oss här i kammaren vad som gäller och inte gäller. Fortsätter socialdemokraterna att satsa på de röststarka grupperna i vårt samhälle och på dem som har starka organisationer? Eller är ni beredda att satsa på det glömda Sverige, att ställa upp på de förslag som folkpartiet har lagt fram år efter år men som ni har avvisat? Det skulle vara väldigt klädsamt, om Ingela Thalén ville redogöra i några korta punkter för det. Om ni ställer upp på våra förslag skulle de glömda svenskarna få ett aktivare liv. Kanske skulle det också ge möjligheter att förbättra arbetsmiljön. Låt mig säga till sist: Detta med att ta in pengar till arbetsmiljön och sedan betala tillbaka dem är en väldigt konstig administrativ väg. Det visar vilka krångliga regler som ni fortfarande vidhåller i stället för att låta människor skapa bättre arbetsmiljö för dem som står i arbetslivet.

Herr talman! Det kan inte vara lätt att vara i regeringsställning. De argument som ni använde i går mot en arbetsgivarperiod är i dag plötsligt argument för något som ni tycker är den enda lösningen på ett problem. Det hade varit klädsamt, som några andra har sagt här, om ni tidigare hade givit er in i debatten och inte kommit så burdust inklampande med en mängd förslag, av vilka en del i och för sig kan vara tänkvärda och möjliga att göra någonting av. En bättre framförhållning hade också gett en stabilare politik. I januari lade regeringen fram förslaget om arbetsgivarinträde. I natt fick vi höra om arbetsgivarperioden. Det kan inte vara lätt för de människor som sedan skall administrera det här att veta vad regeringen egentligen vill. Vi i centerpartiet kräver en rättvis fördelning av resurserna. Vi kräver att alla människor skall ha en grundtrygghet genom de stora transfereringssystem som i dag läcker miljarder kronor på fel sätt. Vi har i ett antal år krävt en annan fördelning av alla de här resurserna. Vi sade nej till timsjukpenningen. Tänk, så mycket mer vi hade kunnat åstadkomma för alla de pengarna. Tänk, så mycket mer försäkringskassans personal hade kunnat göra av aktiva åtgärder för att rehabilitera och snabbt få människor tillbaka till arbetslivet, i stället för att sitta och administrera ett byråkratiskt system som inte har lett till annat än orättvisor. Vi hoppas att undantagandepensionärerna kommer att få en bättre situation. Fram till dess är de ändå de sämst ställda av pensionärsgrupperna. Det är mot regeringens vilja riksdagen kommer att besluta om att också de skall få en bättre situation. Vi sade också nej till att ta bort friåret i sjukvården. Det är de pensionärerna som i dag drabbas hårdast av sjukdom. Deras avgifter för sjukdomen kan innebära att de hamnar i social misär. Det är de sämst ställda — i dag över 200 000 personer fler än 1980 — som tvingas att leva på socialbidrag i en välfärdsstat som Sverige. I Sverige förlitar vi oss i dag på frivilliga organisationer för att sköta den ökande mängden av uteliggare som våra städer befolkas av. Jag var nere i Göteborg i fredags och såg vad som fordras av våra frivilligorganisationer när samhället inte längre räcker till. Där finns ett stort antal människor som lever på skuggsidan av livet och som inte får del av välfärdspolitiken. Var det inte de som skulle få det bättre? De har hela tiden fått det sämre. Det är inte grundtrygghet för alla som socialdemokraterna åstadkommit, utan en ojämlik fördelning där klyftorna blir allt större.

Herr talman! Kan det vara så illa att inte Ingela Thalén tar denna debatt på allvar? Eller är det dessa problem som blir alltmera synliga, problemen med bristerna i välfärden, som inte Ingela Thalén tar på allvar? Jag tycker inte att man kan skämta bort bristen på barnomsorgsplatser. Det krävs helt andra åtgärder. Jag tror inte heller att detta uppskattas av alla de föräldrar som inte vet vad de skall göra av sina barn på morgonen när de går till arbetet. Familjens trygghet har en mycket större betydelse än vad man hinner säga i en sådan här debatt. Familjens otrygghet kan vara av ekonomisk natur. Man ser vad det kan leda till med skatteomläggning där hyrorna blir dyrare och effekten av energiskatten och momshöjningen och allting sådant kommer att drabba barnfamiljerna. Det är ju de som behöver bo i de nyaste husen med de högsta kostnaderna. All sådan otrygghet som familjen drabbas av gör det svårare att få harmoni mellan barn och föräldrar. Jag tycker det är viktigt att påtala detta. Hur skall medlemmarna i familjen kunna umgås med varandra när man har fullt upp att tänka efter hur man skall klara de vardagliga bekymren, ekonomin osv. Hur skall föräldrarna ha tid att ta hand om sina barn och prata med dem när de båda är tvingade att arbeta heltid? Jag tycker att detta är ett stort bekymmer, och det ökar. Sådant går inte heller att mäta. Ingela Thalén tar upp detta med trygghet, men jag tror inte att man vill ha generell trygghet från socialdemokratiskt håll. Det går bra att tala om tryggheten och vad man vill åstadkomma. Men man kan inte åstadkomma detta med besvärjelser. Jag tycker mig ha märkt att det är den tendensen som kommer fram i dag. Tryggheten måste åstadkommas genom verkliga åtgärder. Jag vill betyga hur viktigt det är att familjen själv får bestämma hur den vill ordna sin vardag. Man kan inte överlåta det till politiker. Om man ser tillbaka några år, finner man att mer och mer av familjens beslut har överlämnats till politiker.

Herr talman! Låt mig börja med ett citat. ”Varje år kastas hundratals mentalpatienter ut på gatan efter åratal inom den slutna psykiatrin. Några hamnar på härbärgen för alkoholister och missbrukare. Andra tvingas till kriminalitet för att överleva på gatan.

Från vårt håll varnade vi för de negativa sociala konsekvenserna. Vi avvisade tanken på att mentalpatienter generellt skulle lämna institutionerna. Jag noterar att Ingela Thalén inte längre vill förneka bristerna inom vård och omsorg. Nej, det går inte längre, eftersom det är så uppenbart. Jag fick ett litet svar på frågan om det västsvenska förslaget till lösning, där man regionalt ville pröva ett system med en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring. Jag skulle vilja veta vad socialministern menar. Kan vi räkna med att regeringen aktivt vill medverka till att detta förslag får prövas, så att vi därigenom kan få visa hur det kan fungera? Ingela Thalén säger att det har skett mycket när det gäller att beta av köerna under årens lopp. Det är självfallet korrekt. Men denna statistik är inte till någon glädje för de patienter som fortfarande väntar i de alltför långa köerna. Därför är det angeläget att vi får ett breddat utbud från olika vårdgivare som på lika konkurrensvillkor kan förbättra situationen på marknaden. Slutligen noterar jag också att regeringen nu talar om arbetsgivarperiod, även om finansieringsförslaget haltar betydligt. Jag vill konstatera att när vi från vårt håll tidigare år har föreslagit detta har vi mötts med misstänkliggörande av sådan art att det måste innebära stora svårigheter för regeringen att förankra ett sådant förslag, när man har misstänkliggjort oppositionens avsikter så grundligt som man gjort under de senaste åren. Det måste vara svårt att få opinionen med sig på sådana åtgärder som nu är ofrånkomliga.

Herr talman! Det var inte många ord om barnomsorgen Ingela Thalén hade utrymme för i sitt anförande. Det är illavarslande. Det kan väl ändå inte vara så att barnomsorgsutbyggnaden inte längre är ens en målsättning? Eftersom den nya socialministern är tämligen obelastad på det socialpolitiska området, vill jag gärna föra henne in litet i problematiken. Vad det handlar om är att man från statens sida vingklipper kommunerna och landstingen. Enligt de aktuella siffrorna från landstingen ser man att från 1982 till 1990 har hänt, att medan antalet personer över 80 år ökat med över 30 96, har statens indragningar från landstingen med ackumuleringseffekt ökat från 1 miljard 1982 till 15,5 miljarder 1990. Detta säger en del om förutsättningarna för landstingen att klara sina åtaganden. Bilden är densamma för kommunerna. Därtill kommer att man begränsar kommunernas möjligheter att utnyttja sina resurser. Kommunerna kan inte bestämma att använda statsbidragen på det sätt som skulle passa behovet bäst. Till detta kommer att vi nu vet att lönekostnaderna för kommunerna kommer att stiga väsentligt, betydligt mer än man har budgeterat. Man försätts alltså i en svår situation. I det läget kommer regeringens förslag om ett kommunalt skattestopp. Det är naturligtvis bra om man kan hålla en låg kommunalskatt, men detta i förening med övriga åtgärder och den situation kommunerna befinner sig i kan göra att priset blir för högt. Det finns en uppenbar risk att man inte ens kan klara nuvarande åtaganden. Hur det skall gå att klara utökat beting hade jag hoppats få socialministerns besked om. Jag lyssnade alltså förgäves efter någon form av besked om det skall ske någon kompensation till kommunerna eller om man i varje fall är beredd att minska detaljstyrningen när det gäller statsbidragen. Jag utgår ifrån att ministern är beredd att återkomma i den frågan.

Herr talman! Jag har ingenting emot att man försöker vara litet rolig i politiken. Tvärtom tycker jag att det är bra. Jag hade hoppats att Ingela Thalén skulle säga att hon inte höll på Bengt-Olov utan på tjejerna i stället, nämligen alla de tjejer och kvinnor som står i barnomsorgskön och som i dag inte kan få barnomsorg. En del tvingas att begära socialhjälp för att klara sig, en mycket destruktiv och nedbrytande process, som jag antar att Ingela Thalén har kunskap och vetskap om. Såsom socialarbetare har jag sett detta på mycket nära håll. Jag kan garantera att det inte är någonting som stärker självförtroendet hos den grupp som verkligen behöver självförtroende för att kunna slå sig in på arbetsmarknaden. Men vi kanske kan få ett tillrättaläggande på denna punkt. Alla föräldrars, ensamstående och andra, krav på barnomsorg måste nu uppfyllas. Jag frågar därför — jag ställde samma frågor tidigare, men då hade Ingela Thalén inte kommit: Hur skall den utlovade barnomsorgsutbyggnaden gå till? Hur skall de 100 000 platser som saknas i praktiken komma till inför 1991? Jag tror inte att man klarar detta. Vi har därför föreslagit en ny planperiod, och jag vill väldigt gärna ha en kommentar till detta förslag. Detsamma gäller äldreomsorgen. När det gäller huvudmannaskapsfrågan, som nu är aktuell, vill jag fråga den ansvariga ministern: Är det möjligt att driva igenom ett sådant förslag nu, fastän man inte har pengar? Är det möjligt att övervältra dessa kostnader på kommunerna i detta läge, när man också föreslår skattestopp? Hur får man alla de sociala ambitionerna att gå ihop med ett kommunalt skattestopp och dessutom ett lönestopp inom den stora grupp av företrädesvis lågavlönade kvinnor, vilkas arbete regeringen säger är så viktigt och utgör hjärtat i hela välfärdspolitiken, nämligen vård och omsorg? Vi skall värna om den offentliga sektorn. Det är den som skall leva och få utvecklas för att vi skall kunna uppfylla våra välfärdsmål. Hur går detta ihop med ett lönestopp, Ingela Thalén, för en så stor lågavlönad grupp? Detta är åter ett bevis på att kvinnorna är förlorarna. Vi i vpk har förklarat att kvinnorna är 1980-talets förlorare. Nu menar vi att det måste bli tvärtom under 1990-talet. Men detta bådar verkligen inte gott. Ensamstående föräldrar är i stor utsträckning totalt beroende av en fungerande offentlig sektor. Man blir helt enkelt lurad på konfekten. Det verkar som om detta inte längre skulle vara socialdemokraternas bord, vilket är beklagligt. Om jag skulle kunna tro på att detta är en politik som ni socialdemokrater fortfarande värnar om måste jag fråga: Hur tänker ni förbättra kommunernas ekonomi? På vilket sätt ämnar ni dra in de pengar som behövs för att uppfylla välfärdsmålen?

Herr talman! Anser socialminister Ingela Thalén att vi i miljöpartiet har rätt, när vi talar om att barnen behöver mer intresse och tid från sina föräldrar och från samhällets sida? Samhället måste hjälpa till så att detta går att genomföra. Miljöpartiet vill ha kortare arbetstid för att vi skall hinna ta hand om varandra inom en informell sektor, ett socialt nätverk där vi alla hjälps åt så gott vi orkar och hinner. Det skall visserligen vara frivilligt, men det skall vara självklart att vi har en sådan inställning till varandra. Samhället skall även tillåta längre föräldraledighet och ge föräldrar rätt att vara dagbarnvårdare åt eget barn. Vi skall också ha en skolpeng, som följer barnet så att det blir möjligt att välja mellan olika skolformer, även förskoleformer. Också inom barnstugeverksamheten skall det finnas många fler variationer. På den sociala sidan i statsbudgeten sparas det på hälsooch sjukvården, trots att det står i brödtexten att många fler barn skulle komma att födas under det kommande året. Det betyder i klartext att barnavårdscentralerna får knappare resurser till flera barn i den förebyggande verksamheten. Det står också att man räknar med en ökning av antalet yrkesverksamma mellan 54 och 65 år och att detta innebär ökade sjukvårdskostnader. Det står t.o.m. att de gamla skall öka i antal, särskilt de äldre, som det heter. Alla sunt tänkande människor vet att detta betyder ökade sjukvårdskostnader. Ändå var hälsooch sjukvården förutom punkten Övrigt den enda post i budgeten, där man drog ner kostnaderna. Hur kan man i budgeten dra ner kostnaderna för hälsooch sjukvården?

Herr talman! I sitt anförande sade socialministern att socialdemokraterna vill ha valfrihet för alla, inte som moderaterna valfrihet för de privilegierade. Att Ingela Thalén vill förfalla till att använda sådana klyschor, när vi diskuterar så allvarliga saker som hur vi skall kunna stödja de handikappade, tycker jag är mycket illa. Vi moderater vill värna om rätten till fria läkemedel och förbrukningsartiklar, för att ta ett exempel. Tycker Ingela Thalén att detta är att stödja de privilegierade? Ni vill ta bort denna rätt, vilket stämmer mycket illa med klyschan. Ingela Thalén sade också att välfärd är en medborgerlig rättighet inte bara för de svagaste grupperna. Där har vi samma uppfattning. Men det får inte innebära att de svaga grupperna ställs åt sidan, vilket regeringen emellertid har gjort under hela 80-talet. I mitt tidigare anförande dokumenterade jag vilken uppfattning handikapporganisationerna har om detta. För att ta någonting positivt kan jag nämna att regeringen nu vill införa en arbetsgivarperiod av samma omfattning som vi moderater tidigare har föreslagit. Det är klart att vi inte sympatiserar med finansieringen, men den kommer väl att diskuteras senare. Då sade Ingela Thalén att de resurser hos försäkringskassorna som kommer att ställas till förfogande genom att kassorna får mindre jobb skall användas för rehabilitering. Jag vill då skicka med det budskapet att ni, om ni får igenom en skattehöjning för företagen på 9 miljarder, måste använda de pengarna till verklig rehabilitering. Jag tror att försäkringskassornas tjänstemän kan uträtta en hel del, men de är inga rehabiliteringskunniga personer. Rehabilitering är investering. Vi moderater har i vår handikappmotion föreslagit att man skall utbilda flera sjukgymnaster och logopeder. Jag läser ett kort stycke ur motionen: ”Afasi är ett symptom på hjärnskada och drabbar ca 5 000 människor årligen i Sverige. Tillgången på logopeder är ofta avgörande för hur människor, som drabbas av hjärnskador på grund av stroke, olyckor eller tumörer och därmed blir afatiker, kan återvända till arbetslivet.” Framför allt måste vi stärka rehabiliteringsklinikerna. I mer än hälften av våra landsting finns medicinska rehabiliteringskliniker. I övrigt saknas denna specialitet. Vi anser att i första hand rehabiliteringsklinikerna vid regionsjukhusen måste utvecklas och ges större resurser. Men även de större länssjukhusen måste få sådana här kliniker, om vi skall kunna klara rehabilite ringen. Därför vill jag skicka med det budskapet: Använd pengarna även till rehabiliteringskliniker!

Herr talman! Vi blir naturligtvis många som ställer följdfrågor till socialministern. Det finns ändå några tema som kommer att upprepas. Vi måste rimligen kunna begära att få svar. I min inledning hade jag såsom bärande tema att de ökande transfereringarna — om den politiken fortsätter och om det är en medveten prioritering från regeringens sida — riskerar att tränga ut vissa kärnverksamheter som staten är ansvarig för, däribland skolor och sjukvård. Jag fick naturligtvis inget klart besked om huruvida den politiken skall fortsätta men ändå att ministern delar min uppfattning att vi måste se över systemet. 14-dagarsperioden är ett första steg. Men måste det verkligen gå i botten med olika välfärdstrygghetssystem, innan man anser sig tvingad att förändra det hela? Arbetsskadeförsäkringen är ett försäkringssystem, som vi från centern sätter i främsta rummet när det gäller reformer. Inom sjukvården tror vi i centern att det inte räcker med enbart interna rationaliseringar och effektiviseringskampanjer, även om det i det avseendet finns mycket att göra, något som jag tror att de flesta inser. Men därutöver fordras att sjukvården får ett tillskott av resurser, minst i takt med den allmänna ekonomiska tillväxten i Sverige. När man nu inleder de nya Dagmarförhandlingarna får man ett utsökt tillfälle att visa om man verkligen prioriterar sjukvården så högt som det sägs i olika centrala dokument från regeringen. Den förra uppgörelsen innebar knappt en uppräkning för inflationen. Enligt vår mening måste det nu bli en uppräkning minst i takt med inflationen. Detta bör vara regeringens mål. Jag skulle vilja veta om vi kan vara överens om den målsättningen. Jag tror också att man även i den offentliga sjukvården måste bygga in mer av marknadsprismekanismer för att göra den effektivare. Man bör också ha ett samspel mellan olika producenter. I fråga om barnomsorgen föreligger det en grundläggande ideologisk skillnad. Jag skall citera Jan Bröms, SACO/SR, som av finansministern utsetts till skattereformens andlige fader. Så här ser han på värdet av flera producenter: ”Ur ett fackligt perspektiv är det av betydelse att det finns konkurrerande arbetsgivare och konkurrerande arbetsorganisationer. Förekomsten av alternativ och konkurrens är sannolikt den effektivaste hämskon på byråkratisk utveckling.” Det här är ju så sant som det är sagt. Den insikten måste rimligen så fort som möjligt komma till uttryck i ett handlande från regeringen. Det kan inte få vara så att man måste ändra på tideräkningen och införa något av den Lindqvistska kalendern för att förklara att man inte nått ett rimligt mål.

Herr talman! Jag är naturligtvis medveten om riksdagsmajoriteten när det gäller undantagspensionärerna — jag noterar den som en realitet. Men den kartläggning av undantagandepensionärernas ekonomiska förhållanden, som jag vet att Ingegerd Troedsson väl känner till, visar att undantagandepensionärerna, om man tar med både inkomster och förmögenheter, definitivt inte har det sämre ekonomiskt än andra pensionärer, snarare tvärtom. När det gäller den allmänna obligatoriska sjukförsäkring som moderaterna föreslår är frågan hur den är tänkt. Skall man bekosta sjukvården genom en försäkring i stället för som i dag via landstingsskatten? Vad skall försäkringen omfatta? Skall det vara en grundförsäkring och en tilläggsförsäkring? Det finns risk för den negativ utveckling med den vård som är uppbyggd efter sådana principer, dvs. efter försäkringsprinciper. Vi har på andra håll i världen den typen av system. USA ger kanske det tydligaste exemplet. Vi vet att sjukvården där kostar betydligt mer än i Sverige, både för vårdtagarna och mätt i BNP. Det finns andra, mer näraliggande exempel. Holland, Belgien och Schweiz har nämnts, och även där har man stora brister både i efterfrågan på sjukvård och i form av otrygghet för den enskilde individen. Valfrihet för människor som har det arbetsamt är det inte så enkelt att åstad Skattereformen ger enligt min uppfattning helt klart en ökad köpkraft åt alla löntagargrupper. Det var också syftet med skattereformen. När det gäller de fördelningspolitiska effekterna får man kompensera dem som under alla omständigheter, oavsett skattereformen, behöver ett särskilt fördelningspolitiskt stöd, t.ex. genom transfereringssystemen — genom barnbidragen eller på annat sätt. Det är också frågor som jag tror att vi är ganska överens om — åtminstone är en majoritet i denna riksdag det. Sigge Godin var inne på frågan om att sammanföra sjukförsäkringen med arbetsskadeförsäkringen. Jag sade i mitt anförande att det pågår en diskussion i den frågan. Arbetsmiljökommissionen har också ett antal experter, som undersöker hur detta skall kunna vara möjligt, delvis med utgångspunkt i den diskussion som riksdagsrevisorerna har väckt, men också med utgångspunkt i diskussioner som förs och har förts ganska länge inom fackföreningsrörelsen. Det finns emellertid ett antal tekniska problem. Dessa kanske man kan lösa ganska enkelt, men det finns också ett antal andra frågor som man behöver klara ut, bl.a. frågan hur man skall klara den arbetsskadades situation, exempelvis när det gäller livräntan. Och hur skall man inom ett sjukförsäkringsoch arbetsskadesystem kunna säkerställa att den enskilda individen får sin arbetsskada bedömd och ersatt på rätt sätt? Därför tycker jag att det är rimligt att man tar den oro som finns på djupt allvar, och vi utreder också frågan mycket ingående. Det handlar inte alls om att man på något sätt slarvar i den här diskussionen. I fråga om beredskapen att överföra sjukförsäkringsmedel till sjukvården, dvs. att betala för att få operationer utförda och för att genomföra rehabilitering och vård via transfereringssystemet, vill jag säga att genom det förslag som förelades riksdagen i december gör vi det möjligt att genomföra en yrkesinriktad rehabilitering. Människor som av olika skäl slagits ut från sin arbetsplats får möjlighet att komma tillbaka genom att man köper rehabilitering av olika slag. Det kan ske på rygginstitut, genom utbildning eller genom olika typer av rehabiliterande insatser. Vad Sigge Godin är inne på är frågan om man skall köpa sjukvård via socialförsäkringssystemet. Denna tanke för enligt min mening med sig ett antal frågor som det är litet svårare att klara ut. Skall man via socialförsäkringssystemet kunna köpa sig förbi en vårdkö, där läkare och annan expertis har, om jag får uttrycka det så, lagt in personer beroende på vårdbehovet? Jag tycker att man skall ta också den diskussionen på djupt allvar. Sedan kan vi — och det är jag beredd till — göra försök med denna metod utan att man för den skull tar ställning till om detta är riktigt. Jag har också tidigare sagt att jag är beredd att göra sådana försök. I fråga om barnomsorg och äldreomsorg måste jag få poängtera, att det faktum att jag är socialminister och departementschef inte innebär att jag har huvudansvaret för äldreomsorgsfrågor, barnomsorgsfrågor, handikappfrågor och socialtjänsten. Dessa frågor har biträdande socialminister Bengt Lindqvist ansvaret för, och jag överlåter naturligtvis de mer detaljerade diskussionerna och de övergripande frågorna på dessa områden till Bengt Lindqvist. Gudrun Schyman var inne på frågan om mödrar som får socialbidrag och på frågan om hur vi skall klara barnomsorgen. Gudrun Schyman kom också in på frågan om löneavtalet. I fråga om pris-, löne-, hyresoch kommunalskattestoppen är avsikten att de förhandlingar som nu pågår på den kommunala sidan skall kunna fullföljas. Man skall ta hänsyn till resultatet av dessa förhandlingar, och det kommer att finnas dispensmöjligheter. Viktigt för de lågavlönade är — och det säger jag också som en kommentar till Anita Stenberg — att man dämpar kostnadsökningen, så att vi får en lägre inflationstakt och en god tillväxt. Detta ger det allra starkaste stödet för de lägst avlönade och för dem som bäst behöver vår solidaritet. Det skapar också utrymme för investeringar i barnomsorg, miljö och kommunikationer.
Herr talman! Får jag så här i min andra replik hälsa statsrådet välkommen till socialministerposten. Jag blev litet upprörd över socialministerns första inlägg. Men jag hoppas att socialministern skall fortsätta med raka och hederliga debatter. Får jag ge ett litet råd: Döm inte ut i förväg och förfall inte till klyschor! För det kan bli så att man tvingas till omtänkande långt innan man över huvud taget förväntar sig det. Det första exemplet på detta är frågan om arbetsgivarperioden. Undantagandepensionärernas ekonomiska ställning är inte sämre än andra pensionärers, utan snarare tvärtom, sade Ingela Thalén. Men den kartläggning som gjorts visar att en tredjedel av ålderspensionärerna med undantagande levde under eller möjligen på minimipensionärsnivå. Av dem som var förtidspensionärer och hade undantagande levde över hälften under eller möjligen på det som brukar betraktas som minimipensionärsnivå. Jag tycker att det är underbart att åtminstone riksdagen, när regeringen nu inte inser detta, inser sitt ansvar. Så litet kort om sjukförsäkringen. I dag betalar man först för sin vård och sina omsorger på skattsedeln. Men när man behöver vården eller omsorgerna finns de ofta inte. Ett litet fåtal har råd att betala ännu en gång ur egen kassa. Det är emellertid, som socialministern sade, ett litet antal privilegie rade förunnat. De andra står där utan skyddsnät. Det är detta vi vänder oss emot. Därför vill vi ha ett annat system där stödet följer den enskilde. Vi vill ha ett system där barnomsorgsstödet följer barnet, äldreomsorgsstödet den gamle, handikappstödet den handikappade och sjukvårdsförsäkringen den sjuke. Detta är ingen nyhet för oss. Vi har redan detta system inom tandvårdsförsäkringen. Blanda inte in USA i detta! Där har man definitivt inte ett sådant här system, utan där bygger man i stället på frivilliga försäkringar, vilket gör att många över huvud taget inte har något skydd. Det är just dessa frivilliga försäkringar som nu börjar bli allt vanligare i Sverige, vilket kommer sig av att litet fler än de mest privilegierade vill kunna få detta skydd. Vår grund är att finansieringen förblir gemensam och solidarisk, men valet blir den enskildes. Att ge människor möjlighet att välja det som är bra och välja bort det som är mindre bra inom vård och omsorg är också den bästa kvalitetsgarantin man kan tänka sig.
Herr talman! Jag vill också svara på frågan som gällde den allmänna oblikringen som skall följa patienten. Det är ju ett sätt gatoriska sjukvårdsfö att styra resurser till den enskilde, resurser som den enskilde kan använda för att utöva en mer reell valfrihet. Vi har ett liknande system på tandvårdsområdet, precis som förste vice talmannen alldeles riktigt påpekade nyss. Vi menar att en förbättrad variant av detta system också kan byggas upp på sjukvårdsområdet. Vi har i socialutskottet enhälligt kommit fram till att vi skall studera förhållandena i Canada, där man har ett liknande system. Utskottet skall, om riksdagsarbetet så medger, i höst göra en resa för att just studera detta. Det råder alltså i utskottet politisk enighet om att vi skall studera denna fråga. När nu Ingela Thalén ger oss synpunkter av den innebörden ligger det nära till hands att fråga om Ingela Thalén har ett verkligt intresse av att studera denna fråga och medverka till att vi får en reform av detta slag eller om avsikten är en annan. Det ges nu, som jag påpekade i mitt huvudanförande, tillfälle att pröva detta regionalt genom det västsvenska initiativet. Ingela Thalén svarade inte på min uppmaning att precisera regeringens intresse i denna fråga. Jag ställer ånyo frågan: Vill regeringen medverka till att man i praktiken inom detta regionala område får pröva ett system med allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring som följer patienten? Ur ett sådant prov skulle man kunna ta fram erfarenheter som gör att vi kan bygga upp ett system som fungerar så bra som möjligt i Sverige, dvs. ett system anpassat efter svenska förhållanden. Jag föreställer mig att vi inte kan översätta ett system som i dag finns i Västtyskland eller i Canada, även om det där finns betydande fördelar. Vi skall naturligtvis studera båda sidor av saken när utskottet reser till Canada. Det väsentliga är att vi får ett svenskt system, ett system som ger patienten bästa möjliga förutsättningar att kunna utöva sin valfrihet och som gör att vi kan ge vård i tid. Jag påminner om exemplet i tidningen som jag citerade ur, där två patien ter på Sophiahemmet hade genomgått en höftledsoperation. Den ena betalade 60 000 kr. och den andra ingenting på grund av omständigheterna. Problem av detta slag kan vi eliminera genom att införa denna form av sjukvårdsförsäkring.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Ingela Thalén framför att frågan om arbetsskadeförsäkringen utreds i departementet. Jag har kanske anat men aldrig tidigare fått bekräftat att något måste göras i detta sammanhang. Arbetsskadeförsäkringen har en tradition som har gjort socialdemokratin mycket prestigebunden just när det gäller den formen av försäkring. Något måste emellertid göras för att förändra situationen. Arbetsskadeförsäkringen är i dag en broms när det gäller rehabilitering. Den kostar oerhört mycket, och det finns många fördelar att vinna på en samordning av de 90 dagarna och att även höja ersättningsnivån i fråga om sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring. Jag hoppas att utredningsarbetet går snabbt eftersom det finns stora vinster för många att hämta om en ny reform skulle kunna sättas i sjön. Jag tror att det är fullt möjligt att göra det lika snabbt som i fråga om arbetsgivarperioden. Den var ju omöjlig i går men är möjlig i dag. Finns viljan, finns också möjligheten. Vidare aviseras en proposition om förnyelse av arbetslivet. Det vore intressant att litet få reda på vad detta går ut på. Gäller det möjligheter för pensionärer att i form av personal inom barnomsorg och äldreomsorg gå ut av arbetslivet, eller rör förnyelsen något annat område av arbetslivet? Centerpartiets förslag till en grundpension löser väldigt många av de problem som i dag finns när det gäller att få äldre att arbeta och återgå till arbetslivet samt i vad gäller att göra det lönsamt för äldre att ta del av ett sådant arbetsansvar. Vi har inom äldregruppen väldigt mycket kompetens och kunnande, som på ett betydligt bättre sätt skulle kunna utnyttjas. Centerpartiets förslag till grundpension innebär också en helt annan fördelning av resurserna. Kvinnorna, som i dag är förlorare i vårt pensionssystem, får ett helt annat grundskydd med vår grundpension. Jag hoppas också att detta förslag finns med någonstans i socialdepartementets utredningsmaskineri och att det snabbt manglas fram, detta eftersom behovet av en annan fördelningspolitisk profil är fullt tydligt. Vi lever ju i ett samhälle där klassskillnaderna hela tiden växer och där man räknar med frivilliginsatser i allt högre grad. Det måste finnas en grundtrygghet för dem som skall utföra det frivilliga arbetet.

Herr talman! Ingela Thalén säger att hon inte svarar på frågor om barnomsorg, utan att hon överlåter till Bengt Lindqvist att ta upp detta i en annan debatt. Men det är ju faktiskt inte vi riksdagsledamöter som har bestämt debattordningen. Eftersom vi har meddelat kammarkansliet vilka ämnen vi skall gå upp i borde ju också Bengt Lindqvist ha anmält sig till den här debatten. Jag menar att den fråga som både jag och Gudrun Schyman har ställt inte är någon detaljfråga. Vi har frågat hur man skall kunna uppfylla målet att ge alla tillgång till barnomsorg, men vi har inte fått något svar på den frågan. Detta borde ju ändå vara hela regeringens ansvar och inte ses som någon detaljfråga. Man kan inte avfärda oss moderater med att vi bara tänker på de välbeställda. Jag vill också ta upp detta uttryck. Jag tror att Ingela Thalén kommer att tvingas sluta använda detta uttryck i fortsättningen. Vår grundideologi går nämligen ut på att det allmännas stöd skall vara lika för alla, att det skall följa människan. Detta ger rättvisa och en mycket större valfrihet. Jag menar att man inte kan avfärda detta så enkelt eftersom det är en grundtanke som jag tror att alla människor ställer upp på. Jag förstår mycket väl att man måste kompensera barnfamiljerna med höjda bidrag när man lägger fram ett skatteförslag som gör att barnfamiljerna i så stor utsträckning drabbas av höjda skatter. Men nog kan man väl få tycka att resonemanget är litet underligt — en familj skall betala så hög skatt att den måste få bidrag för att kunna betala sin skatt. Vårt förslag är mycket bättre, eftersom vi vill ha ett grundavdrag per barn. Vi vill också ha vårdnadsersättning. Det skulle ge en mycket bättre ekonomisk bas för familjen. Det skulle också göra familjen tryggare och mycket mera harmonisk.

Herr talman! Låt mig börja med att instämma i vad Ingegerd Troedsson säger om undantagandepensionärernas rätt till pensionstillskott. Ingela Thalén säger att barnen skall stå i centrum. Jag och folkpartiet förstår inte varför vi inte kan ha ett neutralt statsbidrag som gör att välutbildade förskolelärare och barnskötare med lång erfarenhet kan få starta egen verksamhet och hjälpa er med vallöftet. Varför kan de inte få den chansen? Det är konstigt att människor inte skall få arbeta på grund av att de inte får dagisplats till sina barn. Varför gäller inte arbetslinjen i det här fallet, när ni tillgodogör er den som ett fantastiskt exempel på socialdemokratisk politik? Jag tycker att det är dags för mångfald inom barnomsorgen. Varför är ni så rädda för valfrihet? Föräldrarna kan faktiskt avgöra om det är kvalitet eller inte. Är det så, Ingela Thalén, att valfriheten smygs in i vissa socialdemokratiska kommuner? Det finns kommunala dagmammor vars män slutar nu och går hem och tillsammans med kvinnan tar hand om ett tiotal barn. Det kanske är socialdemokratisk valfrihet i ny tappning. Vi borde kunna få ett besked om det. Alternativet är att övertala Bengt Lindqvist att slopa de befängda idéerna om att vägra statsbidrag till all barnomsorg. Låt mig också ta upp frågan om sjukförsäkring och sjukvård. Det är riktigt, Ingela Thalén, att livräntan är en viktig fråga. Vi borde kunna hitta något system där man kan fatta ett preliminärt beslut om livränta för människor så att de snabbt kommer ut i rehabilitering. I dag hindras människor från att snabbt rehabiliteras och snabbt komma ut i arbetslivet igen. Det är till skada för människorna. Vi borde kunna lösa det här tillsammans på något sätt. När det gäller frågan om man skall gå förbi vårdköer vid operationer tror jag att skatteomläggningen och andra omständigheter kan bidra till att man kan få flera läkare att operera mera. På det sättet kan man också hitta vägar för att få ut människor i arbetslivet snabbare än i dag. Det finns säkert många möjligheter att välja mellan. Jag har ytterligare en fråga. Gäller arbetets värde för alla förtidspensionärer, handikappade, flyktingar osv.? Ingela Thalén som är expert på båda områdena borde kunna ge kammaren svar på det. Är det en rättighet för alla människor?

Herr talman! Jag har förstått att Bengt Lindqvist inte är anmäld till den här debatten. Det är konstigt att Ingela Thalén inte vill diskutera barnoch äldreomsorg, utan bara hänvisar till Bengt Lindqvist. Jag har tagit reda på av talmannen att det går alldeles utmärkt för Bengt Lindqvist att anmäla sig nu. Vi skulle då få möjlighet att debattera denna fråga med honom. Jag tycker att han skall anmäla sig till debatten, om Ingela Thalén envisas med att inte vilja ta upp frågan. Jag kan utvidga frågeställningen och ta den litet mera principiellt, om det möjligen gör det lättare för socialministern. Det talas om att vi har en skattefinansierad välfärdspolitik i Sverige. Hur skall man få ihop detta om man sätter ett tak för kommunernas möjligheter att finansiera denna välfärd som regeringen nu i allt större utsträckning ålägger kommunerna att genomföra i praktiken? Den ekvationen går inte ihop för mig. Man drar in statsbidragen, urholkar kommunernas möjligheter till finansiering och undanhåller kommunerna möjligheter att ta ut skatt på företag, juridiska personer osv. Det är en politik som de senaste tio åren har inneburit en social nedrustning. Samtidigt säger man nu att kommunalskatten inte får höjas. Hur skall man då göra? Hur skall vi kunna fortsätta med den skattefinansierade v litik som socialdemokraterna säger sig värna om och som i dag är i kris? Om jag presenterar frågeställningen så brett, kanske det faller inom socialministerns kompetensområde att svara. Jag hoppas ändå att vi får anledning att diskutera barnomsorgen med Bengt Lindqvist. Jag undrar också om socialministern instämmer i vad Kjell-Olof Feldt sade på morgonen om att ökade lönekostnader inom den offentliga sektorn resulterar i sociala nedskärningar. Det var ett mycket märkligt påpekande, eftersom det gällde just den offentliga sektorn. Det gällde den del där vi har en stor grupp lågavlönade kvinnor. Det är också den delen som sägs vara själva hjärtat i välfärdspolitiken. Det handlar inte bara, Ingela Thalén, om nya samverkansformer. Det handlar också om pengar. Det handlar om en demokratisering av den offentliga sektorn, som ni inte heller talar om. Det handlar om att de som arbetar ute på fältet själva skall få bestämma om hur arbetet skall utföras. Då tror jag att man kan göra effektivitetsvinster. Det handlar också om höjda löner. Det handlar om vidareutbildning. Det handlar om sex timmars arbetsdag i ett arbete som är så slitsamt att man annars inte orkar med det. Detta är vad vi måste satsa på om vi vill ha en social välfärd värd namnet. Det gäller både omsorgen om våra barn och omsorgen om de äldre och över huvud taget omsorgen om de svaga grupperna, som jag menar måste vara kärnan i välfärdspolitiken. Det är viktigare än att säga att alla skall ha rätt till samma bidrag och samma förmåner. Då blir det så att de som redan har får mera. Nu måste vi värna om de svaga grupperna i samhället, Ingela Thalén. Det stödet och skyddet håller i dag på att urholkas. Med den drucknes envishet upprepar jag frågan hur vi skall finansiera den välfärdspolitik som kommunerna i dag skall administrera.
Herr talman! Jag måste i likhet med föregående talare uttrycka min överraskning över att Ingela Thalén inte vill svara på frågor om äldreomsorg och barnomsorg. Socialministern måste ursäkta oss debattörer, eftersom vi inte har medverkat till den här utomordentligt besynnerliga debattordningen. Det första beskedet vi fick var att Ingela Thalén och Bengt K Å Johansson skulle delta i debatten och därefter att Ingela Thalén ensam skulle svara på alla våra frågor. Men någon ordning måste det ju vara också i regeringen, även om jag förstår att det råder en viss turbulens just nu. Som Ingrid Hemmingsson var inne på är det inga detaljfrågor som vi har begärt svar på. Det måste ändå vara en synnerligen övergripande fråga om man anser att man skall kunna klara av barnomsorgsutbyggnaden eller inte. Jag har ett bestämt minne av att Ingela Thalén hade uppfattningar om det när hon tillträdde som socialminister. Det bör då i alla fall vara möjligt att återkomma till saken. Eftersom det finns en utbredd uppfattning om att man skall stimulera till ökat arbete är det utomordentligt viktigt att behovet av barnomsorg täcks. Vi har nu inte samma uppfattning om hur det skall ske. Jag räknar inte med att Ingela Thalén direkt skall inse att det behövs ett vårdnadsbidrag. Däremot menar jag att det borde vara möjligt att utifrån socialdemokratisk synvinkel ge ett svar på hur man skall klara av det här. Om vi inte får något svar på dessa frågor i dag, måste jag konstatera att frågan om full behovstäckning av barnomsorgen inte längre hör till de frågor som regeringen prioriterar.

Herr talman! Jag vände mig till socialminister Thalén när det gäller barnomsorgen. Det var i viss mån medvetet, eftersom alla vet vad Bengt Lindqvist tycker på detta område. Det här är ett område där det verkligen behövs förnyelse.

Genom att tillåta detta bidrar man till en ökad mångfald och inte minst till kvinnligt företagande. Jag kan försäkra både Ingela Thalén och Bengt Lindqvist att det i stora delar av vårt land skulle vara en verklig injektion för nyföretagandet och kvinnornas möjligheter att förverkliga idéer som företagare. Ge gärna en antydan om att det kommer reformer i den riktningen! Detsamma gäller sjukvården och de nya förhandlingarna med Landstings förbundet. Kommer man att höja ribban i det avseendet? Blir statens andel av finansieringen av den svenska sjukvården mera än en knapp inflationskompensation? Jag tycker att det är rimligt, inte minst mot bakgrund av de siffror som Rosa Östh nämnde tidigare och som visar hur staten har behandlat sjukvården — indragningar på 10-15 miljarder kronor under de senaste åren. Den politiken kan vi inte fortsätta med. Den kommer att leda till en rad förhastade och dåligt planerade indragningar av enheter som sedan kommer att visa sig behövas. Ange någonting om färdriktningen i förhandlingarna och regeringens ambitioner! Då tror jag att det är många som blir lugnade efter dagens debatter. Som Ingela Thalén märker upprepar jag dessa frågor i ett betydligt mildare tonläge än det Gudrun Schyman presterade nyligen. Jag har som sagt stora förhoppningar på socialministerns roll i fortsättningen. Jag vill gärna avsluta med att säga att vi från centern i dessa frågor och i många andra frågor som berör den sociala sektorn lägger tonvikten på grundtryggheten för de enskilda människorna. Vi menar att det därutöver, för dem som vill ha en extra hög nivå på pensioner och annat, bör vara möjligt att via enskilda eller avtalade försäkringar tillgodose sina hov.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna anser att kortare arbetstid är nödvändigt för att barnen skall kunna umgås med sina föräldrar på ett tillfredsställande sätt. Det är inte, som socialminister Ingela Thalén sade, frågan om att först tjäna så mycket pengar att man efter skatt har råd att betala någon annan som passar ens barn, medan man måste arbeta ihop ännu mera pengar för att få ihop till skatten. Kortare arbetstid, så att barnen inte behöver vara borta så länge från sina föräldrar, är bättre. Tycker inte Ingela Thalén det också?

Herr talman! Gudrun Schyman ville debattera barnomsorg med Bengt Lindqvist. Jag skulle inte ha haft någonting emot att debattera handikappfrågor med honom heller. Till Ingela Thalén kan jag bara säga att jag tror att alla vi som sysslar med sociala frågor här i riksdagen vet hurdan ansvarsfördelningen inom departementet är. Jag vet t.ex. att Bengt Lindqvist har huvudansvaret för handikappfrågor. Men nu är det så att vi i dag för debatten med Ingela Thalén, och det är omständigheter som ministrarna själva har bestämt om. För övrigt sitter Bengt Lindqvist här och lyssnar, så han kan väl ta del av debatten och lära sig litet nytt han också, hoppas jag. I min förra replik fick jag litet kort om tid, och därför tänkte jag säga något mera om rehabilitering, den viktiga investering som jag tycker att rehabilite ring är. Det råder inget som helst tvivel om att det finns mycket att vinna, framför allt mänskligt, humant men även ekonomiskt, arbetskraftsmässigt, om man kan stärka rehabiliteringen. Som jag nämnde vill vi moderater satsa på rehabiliteringskliniker både på regionoch länssjukhus. Det är dåligt med platser på dem, enligt min uppfattning. Men jag tycker att man även skall nämna de rehabiliteringsanläggningar runt om i landet som drivs av landsting och kanske framför allt av privatpersoner eller stiftelser, som gör ett mycket gott jobb. Inom det område som jag har engagerat mig för, de neurologiskt handikappade, har vi ett antal sådana som verkligen är förstklassiga och uppskattas av de handikappade och läkarna. Eftersom de har för litet resurser tycker jag att man skall se över om man inte kan göra en insats här, särskilt om man friställer nya resurser. Jag tycker att Ingela Thalén verkar vara fixerad vid detta att kunna köpa sig förbi köer. Att man under nu rådande förhållanden kan göra det får väl inte hindra satsningar och nytänkande för att hjälpa alla som behöver rehabilitering och sjukvård. Att ni socialdemokrater inte kan tänka om och tänka fritt på detta område är beklagligt. Det är bara att önska att vi andra som har andra synpunkter på detta får möjlighet att genomföra dem.